Herr talman! Jag tog avsiktligt inte upp en lång debatt om de förmenta budgetunderskotten, då Staffan Burenstam Linder hade tagit upp detta i sitt första anförande. Eftersom finansministern satt här och lyssnade på honom, trodde jag inte att jag skulle behöva repetera vad han sagt. Jag har en känsla av att jag ändå frestade kammarens tålamod med mitt —- det medger jag — alltför långa anförande. Nu måste jag tydligen ändå fortsätta den debatten, eftersom finansminstern inte var nöjd med herr Burenstam Linders förklaringar. Först och främst måste det naturligtvis vara så att man, när man diskuterar huruvida en budget är underbalanserad eller inte, skall ta hänsyn till det aktuella budgetåret. Herr Sträng vet inget om vad som kommer att hända under budgetåret efter det som vi nu diskuterar. Vi vet ju inte vilken regering som sitter då eller vilka inkomster vi har, och vi vet inte heller vilka besparingar som den regeringen då kan göra — över huvud taget saknar vi kunskaper om det året. Ett budgetunderskott skall diskuteras för det år som är aktuellt och inte för något annat år. Herr Sträng sade att så kan man inte resonera; om man köper en televisionsapparat, måste man väl veta att man kan betala den! Ja, men om jag — för att ta bara ett mycket förenklat exempel — vet att jag nästa år får en löneförhöjning och därför nu köper en televisionsapparat som jag vet att jag kan betala med nästa års lönehöjning, har jag ju rätt att göra det köpet som en privatman. Sedan vidhåller jag att resonemanget om indexreglering är helt absurt. När man föreslår en indexreglering som syftar till att förhindra en automatisk skattehöjning till följd av inflationen, skall detta betraktas som ett ansvarslöst överbud. Det innebär ju att vi aldrig kan komma till rätta med inflationen. Varje försök som vi gör att få ner inflationen måste innebära att staten går miste om de formella inkomster som skulle bli en följd av inflationen. Därför håller inte finansministerns resonemang. Det är helt befängt att föra det slaget av resonemang; det vidhåller jag. Konsekvensen skulle då vara att om det inte blir någon inflation och finansministern därigenom går miste om de skatteinkomster som beror på inflationen, skall han begära kompensation för detta genom höjda arbetsgivaravgifter eller höjd moms, som i sin tur omedelbart får en inflatorisk effekt och påverkar kostnadsläget i den svenska ekonomin så att man är inne i en inflation igen! Så kan väl inte den kloke Gunnar Sträng resonera; det är uteslutet. Det kanske kan vara bra att göra det för galleriet, höll jag på att säga, men det resonemanget kan inte vara allvarligt menat. Vi har tidigare sagt att vi inte går med på att binda oss för just 100 000 barnstugeplatser. Vi menar att antalet skall anpassas efter de olika kommunernas behov, och vi vill komplettera detta med andra insatser då det gäller barnomsorgen som gör att antalet 100000 kan gå ner. För första året blir kostnaden, om jag inte minns fel, i runt tal 300 milj.kr. Det är ungefär det belopp som vi brukar räkna med när vi talar om att höja barnbidragen eller anpassa dem efter kostnadsutvecklingen. Det är alltså en sådan utgift som normalt ingår i vår budget utan att någon kommer på tanken att för den skull begära ökade statsinkomster. Sedan har finansministern helt bortsett ifrån att om vi vill ta bort taket för socialförsäkringsavgifterna, som kostar ett visst antal kronor, innebär det också att staten gör en rätt stor besparing, eftersom det finns åtskilliga väl avlönade statstjänare som staten måste betala fulla socialförsäkringsavgifter för. Det är åtskilliga hundratal miljoner som faller bort på det, men det har man såvitt jag vet inte tagit hänsyn till. Slutligen tycker jag det kan vara skäl att säga ett par ord om resonemanget om våra överbud på försvarssidan. Vi har faktiskt, herr finansminister och herr försvarsminister, utgått ifrån att socialdemokraterna då de genomdrev 1972 års försvarsbeslut menade allvar när de sade: Det här är vad vi anser att försvaret behöver för att bibehålla en viss effekt. Men nu har man av de pengar som går till försvaret tagit höjda värnpliktsförmåner och kostnader för Arvidsjaur, och man har inte gett full priskompensation. Man har alltså urholkat 1972 års försvarsbeslut på det här sättet. Vad vi i huvudsak har gjort är att vi har försökt återställa effekten till 1972 års nivå. Det kan min själ inte kallas att driva några överbud i försvarsfrågan, när man utgår ifrån att vad regeringen tyckte att försvaret behövde 1972, det skall försvaret ha i dag också. Vad vi sedan kommer att kräva i framtiden får vi väl återkomma till. Jag fick inte svar på min fråga. Finansministern har talat om ett budgetunderskott på 11 miljarder kronor och säger att detta är högsta visdom. Varför är 12, 13 eller 14 miljarder höjden av ansvarslöshet? Varför skall det just vara 11 miljarder? Varför inte 5-6 miljarder eller 15-16? Hur kan finansministern påstå att 11 miljarder är just det underskott vi kan ha för att vår ekonomi inte skall braka sönder och samman? Det kan jag inte begripa, och det skulle jag gärna vilja ha besked om.
Herr talman! Nu råkar budgetunderskottet för nästa år vara just de där 12 miljarderna; det blir förmodligen ytterligare något högre, eftersom inget år har undgått tilläggsstater. Underskottet kommer väl att hålla sig där även innevarande år med de tilläggsstater som presenteras. Riksdagen tar emot en tilläggsstat på 800 miljoner inom de allra närmaste dagarna. Sedan säger herr Bohman: Finansministerns tal är ju alldeles galet, för om en budget är balanserad eller inte och vilket underskott man skall tolerera får man se på varje år. Det kan i och för sig vara riktigt, men jag vet så mycket om budgetens utgiftsautomatik att jag inser, att om man lägger på herr Bohmans utomordentligt kostnadskrävande reformer är det ett påslag som får det resultat som jag här har angivit. Bara rent korrigeringsmässigt vill jag säga som så till herr Bohman, att den nya finansieringen av familjeprogrammet i fråga om barnomsorgen träder i kraft den 1 januari 1977, och det går åt ungefär 1,4 miljarder redan första året. Det är nämligen inte bara fråga om de nya daghemsplatserna, utan man skall den här vägen också finansiera de nu befintliga daghemsplatserna i mycket stor utsträckning, eftersom staten höjer driftersättningen från 7 500 till 14 000 kr. per plats och år. Nu kommer jag tillbaka, herr talman, till vad jag skulle ha velat säga till herr Fälldin och möjligen också till herr Ahlmark. Vad tänker regeringen göra, frågade herr Fälldin, för att vi skall få en samlad bedömning av kapitalmarknadens resurser? Det går inte att fixera det framöver — det är betingat av vad hushållen är beredda att spara, det är betingat av hur förtjänsten ligger till för de svenska företagen, det är betingat av i vilken takt kommuner och landsting höjer sin skatt och därmed förstärker sitt sparande och sin finansiering — men det kan naturligtvis vara rätt tacksamt att säga att så här blir det eller så här blir det inte. Man kan förstärka det hela genom att höja avgifterna till ATP-försäkringen och det kommer vi att göra 1977. Man kan förstärka det ytterligare genom att höja avgifterna mera. Men detta går inte att exakt redovisa. Så mycket kan ändå sägas att de engagemang vi har tagit på oss när det gäller kärnkraftens område kommer vi att klara av i värsta fall — eftersom detta är en profitabel investering — via en upplåning, även om den sker utomlands. Det är kanhända den vägen man får gå. Varför, säger herr Fälldin, kan man inte fixera antalet nya jobb till 400 000, när regeringen oförskräckt fixerar antalet jobb till 2 300 eller 2 500 i en utbyggnad av Stålverk 80? Ja, det är ju absolut inte samma proportioner. Har man ett konkret företag, så kan man sätta sig och bedöma vad det företaget kommer att kräva i form av arbetskraft när det blir färdigt. Då står man på marken på ett helt annat sätt än om man singlar löften om 400 000 jobb rakt ut i luften. Finansministern, säger herr Fälldin — och faller in i något slags buskagitation — anser att det blir för dyrt att skaffa jobb för alla. Jag har aldrig sagt det. Vad jag har sagt är att det kommer att kosta en massa pengar om man skall försöka realisera programmet, och de kostnaderna får man ta. Men det ser bra ut och är ärligt om man, samtidigt som man talar om denna kraftiga sysselsättningsökning, också ägnar något ord åt kostnadssidan. Det blir på det sättet mer balans i det hela. Herr Bohman säger att här står Sträng och talar om att han är världens bäste finansminister. Jag sade ju tvärtom att det var alldeles fel. Det är inte på det sättet. Det är så många som har hjälpt till med det här, sade jag, alla de som är involverade i produktionen och jag skröt med mittenpartierna — hur de har hjälpt till. Tyvärr kunde jag inte skryta med herr Bohman, och det får han ju skylla sig själv för. När det sedan gäller vår del i världshandeln och de där promillena som det var fråga om, så ligger det så till, herr Bohman, att vad jag citerade var uppgifterna om den svenska utrikeshandelns del i världshandeln. Under tredje och fjärde kvartalen 1974 var den 2,15 96, och under första och andra kvartalen 1975 — vi har inte senare statistik — var den 2,35 96. Det är en ökning på ungefär tio enheter — kalla det för promille, för man hamnar ju där när man sätter decimalkommat efter procenten. Men tar jag hänsyn till bl.a. prisstegringen så är det väl möjligt att vår del i världshandeln är praktiskt taget oförändrad. Jag skulle kanhända säga att den har sjunkit någon enda promille. Men herr Bohman ser den här beräkningen från helt andra utgångspunkter och talar om sina 6 och 8 96. Det var inte det som min diskussion gällde. Människor i beredskapsarbete och omskolning — är de i arbete eller är de arbetslösa? Ja, är de i omskolning så är de under utbildning på samma sätt som alla våra ungdomar är under utbildning — och vi har aldrig placerat dem bland de arbetslösa. Gör de ett arbete där arbetsmarknadsverket står som huvudman, så är det ju ett arbete som avlönas efter gängse marknadslöner, och arbetsmarknadsverket är i det här avseendet, så länge arbetet pågår, ingen sämre arbetsgivare eller företagare än någon privat t.ex. vägentreprenör när det gäller vägarna. Man kan inte föra den diskussionen att om samhället tar hand om och hjälper folk till arbete, så är de arbetslösa. Vi har ju gått in i varvsindustrin och tagit hand om folk. Är de arbetslösa, som nu bygger båtar med statsgaranti, vilket ger dem möjligheter att fortsätta sitt arbete? Är människorna arbetslösa på andra håll där vi har gått in med lokaliseringslån och bidrag för att hålla arbetet i gång? Naturligtvis inte. Herr Bohman får hålla sig till den redovisning som är officiellt vedertagen när han resonerar i dessa termer. Man gör den reflexionen, när man tänker på hur herr Bohman och hans partivänner har uppträtt de senare åren, att det må vara goda tider eller dåliga tider, det må vara arbetslöshet eller full sysselsättning — herr Bohmans och moderata samlingspartiets filosofi är numera: Ös på! Ös på om det är underskott, ös på om det inte finns någon som helst anledning att ösa på! Sätt i värsta fall fart på sedelpressarna! Bjud över och ös på! Ja, det har ju runnit enormt mycket vatten under broarna sedan det gamla högerpartiet framträdde som ett parti där man var rädd om skattebetalarnas medel och hade ansvar för samhällets ekonomi. Parterna stångade sig till 25 96 lönehöjning, sade herr Bohman, med statens hjälp. Hoppsan, höll jag på att säga i hastigheten! Staten gjorde visserligen den första uppgörelsen på en blygsammare procentsats — i runt tal 11-11,5 26. Herr Bohmans väljare, som ju hör hemma i den privata företagsamheten av stort format, kom efter och ökade på några procent, och sedan lämnade de ytterligare ifrån sig 4-5 96. Staten har sannerligen inte initierat den utveckling som herr Bohman ogillar. Herr talman! När man lyssnar på herr Bohman är det ju frestande att försöka redovisa och lägga till rätta så mycket, och tyvärr räcker inte tiden till för detta. Sanningen är väl i fråga om skatten att hos de breda lagren har den direkta skatten minskat: under de senare åren tack vare de provisoriska skatteuppgörelser vi gjort. Marginalskatten är ett alldeles specifikt problem. Vi har talat om det och vi kommer att tala om det, men i fråga om skatten på årsinkomsten har det inte skett någonting ofördelaktigt. Herr Bohmans skattefilosofi och lönefilosofi — men framför allt hans skattefilosofi — vore ju värd att spridas här i Stockholms län, där herr Bohmans partivänner plus övriga borgerliga representanter sitter och styr och ställer med storlandstingets ekonomi. Där har Bohmans budskap tydligen fallit på hälleberget. Om de någon gång har lyssnat på herr Bohman -— jag är osäker på det — så har de inte brytt sig om honom, och det är helt enkelt därför att den trista verkligheten är litet annorlunda än vad herr Bohman skisserar. Ja, jag har ju ytterligare en chans att yttra mig, herr talman, och jag är mycket tacksam för det.

Herr talman! För att travestera herr Sträng: Sanningen är ju den att då man lyssnar på Gunnar Sträng har man behov av att lägga till rätta så mycket att man inte hinner med mer än några få saker. När herr Sträng själv för en stund sedan sade att det blir inte 11 eller 12 miljarder, utan i verkligheten blir det mycket mera i underskott, undrar jag: Hur kan då herr Sträng vara så våldsamt upprörd om vi lägger på några miljoner på de belopp herr Sträng har utgått från? Det kan jag inte förstå — det hänger inte ihop. När det gäller statsbidragen till studieförbunden undrar jag: Vem har sagt att vi skall höja statsbidragen till studieförbunden för de högst prioriterade? Vad vi har menat är att man skulle sänka bidragen till de högst prioriterade och skapa en enhetlig nivå på ett lägre plan. Men det är typiskt för socialdemokratin att så fort man talar om enhetliga bidrag skall de höjas upp till den högsta nivån. Slutligen frågan om den här påstådda budgetförsvagningen då vi har föreslagit ett återinförande av taket för socialförsäkringsavgiften. Jag tycker att det kan ha sitt intresse för kammaren att lyssna till vad en egenföretagare — kallad Pomperipossa, dvs. Astrid Lindgren — säger om detta i dagens Expressen. Jag tycker att det är värt att läsas in i kammarens protokoll: ”Vad är det som har farit i dom, tänkte Pomperipossa i sin mörka vrå. Är detta verkligen de vise män som jag beundrade och värderade så högt? Vad är det de strävar efter att åstadkomma — ett samhälle så vrångt och omöjligt som möjligt? O, du min ungdoms rena blossande socialdemokrati, vad har de gjort med dej, tänkte hon , hur länge ska ditt rena namn missbrukas för att skydda ett maktfullkomligt byråkratiskt orättfärdigt förmyndarsamhälle? Hon hade trott att i ett demokratiskt land skulle allas rätt värnas. Människor skulle inte straffas och förföljas bara för att de på hederligt sätt — med eller mot sin vilja — råkade tjäna pengar. -——- Så här kan det inte få vara, för då tar all företagsamhet slut i vårt land och där blir inga egna företagare kvar att beskatta.” Detta låter litet patetiskt och något överdrivet, men det är ändå så sant som det är sagt, herr Gunnar Sträng, finansminister i detta fina land.

Herr talman! På min fråga när regeringen tänker försöka göra en samlad bedömning av utvecklingen på kapitalmarknaden får jag i dag samma svar som i höstas. Herr Sträng säger att det inte går att ge något besked, och han hänvisar då till att det beror på hushållssparandets storlek och på företagssparandet samt på vilka uttag vi gör på AP-fonderna osv. Detta är väl alldeles riktigt. Sådant påverkar intäktssidan, sparandesidan, alltså det totala sparandet.

Herr Sträng säger — och då försöker han hålla en liten dörr öppen - att det är möjligt att vi inte klarar kärnkraftsprogrammet, men då får vi tillgodose behovet genom att låna utrikes. Ja, det skulle inte förvåna mig om det blev så. Men får jag fråga: Har ni gjort några bedömningar av dessa investeringars slutliga omfattning? Är det möjligen så med de investeringarna att det hela börjar få en viss likhet med det grepp ni hade om investeringarna i stålverket? Om det inte håller med bränslekontrakten från andra länder och ni därför måste börja att ta investeringsansvaret för anrikningsanläggningar och upparbetningsanläggningar, vad blir det då för slutlig omfattning på kärnkraftsprogrammet? Står också pengarna för dessa investeringar till förfogande utomlands? Nog borde det vara möjligt att få en bild av hur det totala investeringsprogrammet för regeringens kärnkraftspolitik ser ut. Jag har bett om det många gånger, både här i kammaren och i andra sammanhang. Det verkar nu inte vara tillräckligt med de 13 reaktorer som planeras. Det finns framstående medarbetare i regeringens kansli som går ut och talar om behovet av ytterligare fyra eller fem kärnkraftverk. Det låter som ett eko av vad moderaterna sade när energibeslutet togs — moderaterna var ju er samarbetspartner i denna fråga — att de inte trodde att det räckte med 13 kärnkraftverk. Jag vill nu fråga: Är de medarbetare ni har i kanslihuset representativa för socialdemokratin, eller är de bara känselspröt? En sådan här utökning kommer naturligtvis också att påverka kapitalbehovet. Att jag ursprungligen tog upp den här saken berodde ytterst på följande. Herr Sträng har själv talat om hur svårt det är att påverka intäktssidan, sparandet, och att ha någon bestämd mening i denna fråga. Men om regeringen inbjuder riksdagen att fatta omfattande investeringsbeslut för några bitar av näringslivet och om det är svårt att göra något åt sparandet — som ju skall vara det vi använder oss av för att göra dessa investeringar — så leder det med naturnödvändighet till att de många små investerarnas situation blir allt sämre. Det är också den bilden regeringen tecknar i sin budgetproposition. Där visar man på behovet av ytterligare investeringar och föreslår 500 miljoner till de börsnoterade företagen och 1 500 miljoner till Statsföretag AB. Där finns det inte ord om och inte en uttalad omtanke om alla dessa små investerare som ju striden i dag gäller. Det är kanske mot denna bakgrund det är så svårt för socialdemokraterna och regeringen att förstå ambitionen 400 000 nya jobb, som är ett uttryck för vad vi kan avläsa när det gäller människors vilja att ha ett arbete. Den viljan finns bevisligen i Jönköpings län. Varför tror ni att denna vilja skulle vara mindre utvecklad i de andra länen? Har ni börjat bromsa vad ni själva sade i direktiven till sysselsättningsutredningen, därför att ni förbrukar allt investeringskapital på några få jätteprojekt och det inte finns resurser kvar att göra några andra investeringar? Jag kan inte se att någon annan slutsats är motiverad, eftersom just finansministern här gång efter annan upprepar att det blir för dyrt att ordna så att alla som vill och kan ta ett arbete här i landet också får denna möjlighet.

Herr talman! Det gick ändå att få ur finansministern ett par meningar om skatterna. Herr Sträng sade att de direkta skatterna för de flesta har sänkts. Det är riktigt. Vi har medverkat till sänkningar av de direkta statsskatterna för det stora antalet löntagare. Men nu handlar vår diskussion om de kommande åren — 1977, 1978 och 1979. Den handlar om marginalskatterna och om inflationsskyddet, alltså skatten på löneökningar, och om prisstegringar skall driva upp människor i högre skatteklasser trots att de inte fått någon höjning av sin reallön. Nu säger finansministern: Ja, se, marginalskatten är ett specifikt pro blem, som vi kommer att tala om. Ja men, när kommer vi att tala om det då? I den allmänpolitiska debatten den 4 februari var det för tidigt. Herr Sträng sade att han var tidsbegränsad och inte hann ta upp skattefrågan. Han lovade återkomma den 10 mars. Det är i dag det. I dag har herr Sträng praktiskt taget inte sagt ett ord om skatterna. Men vi kommer alltså att tala om det. När kommer herr Sträng att få tid att säga sin mening om marginalskatten och inflationsskyddet? Ändå är det helt nödvändigt att vi får ett bättre skattesystem. I dag gör inflationen och de höga marginalskatterna i förening att människor i helt vanliga inkomstlägen måste ha en lönehöjning på uppemot 20 ". för att ha kvar samma standard som året innan. Det är det som mer än något annat driver upp lönekraven, driver på inflationen och ökar företagens kostnader. Därför måste marginalskatterna för folk med vanliga inkomster sänkas. Man skall inte behöva betala en hög marginalskatt också på den del av löneökningen som bara svarar mot penningvärdets fall. Därför behövs ett inflationsskydd. Löntagarorganisationerna har visat hur viktigt det är att skattesystemet görs rimligare. TCO har just gjort det i en skrift om vår skattepolitik, som mynnar ut i samma krav som folkpartiet reser: Lägre marginalskatt för folk med vanliga inkomster och ett inflationsskydd. Men också LO:s ordförande Gunnar Nilsson har sagt ungefär detsamma i LO:s tidning Fackföreningsrörelsen: ”Erfarenheterna av de båda senaste lönerörelserna kan inte annat än skärpa det fackliga kravet på en total förändring av vårt skattesystem. Det är inte konstruerat för en så snabb inflationstakt, som vi tidvis kan tvingas leva med i framtiden. Det nuvarande systemet har helt klart nått gränsen för sin förmåga.” Det är LO:s ordförande som säger detta. Jag vill upprepa frågan till finansministern: Tänker regeringen fortsätta att förbjuda skatteutredningen att arbeta fram förslag om inflationsskydd av skatteskalorna?

Herr talman! En stillsam notering till att börja med. Det märks på finansministerns val av tillfälle att gå in i debatten att kvinnoåret är över. Men jag anser allt att en ekonomisk politisk debatt skulle vara bra stympad om man skulle förbigå kvinnornas speciella situation i det ekonomiska livet. Hela vårt samhälle genomsyras av kvinnoförtryck och diskriminering. Det gäller inte minst i det ekonomiska livet. Visserligen utgör hela den kapitalistiska ekonomin ett exempel på ojämställdhet, den bygger på att ett fåtal äger produktionsmedel och att andra inte gör det utan måste sälja sin arbetskraft. Men när kvinnor skall sälja sin arbetskraft är våra villkor mycket sämre än männens. Alla arbetsköpare, oavsett om de är privata kapitalister eller statliga och kommunala myndigheter, drar nytta av falska könsrollsföreställningar för att särbehandla och nedvärdera den kvinnliga arbetskraften. Kvinnor har svårare att få jobb än männen, och de är hänvisade till en betydligt smalare arbetsmarknad. Kvinnorna återfinns främst i yrken som svarar mot den gamla förlegade rollen att vårda, laga mat och passa upp eller hålla reda på manliga direktörer och deras papper. I de yrken där kvinnorna dominerar betalas de sämsta lönerna — och fortfarande är inte lika lön oavsett kön genomförd i praktiken. Kvinnorna har också sämre befordringsmöjligheter än männen. Kvinnorna stoppas. Och detta gäller inte bara i det privata näringslivet utan också i statlig tjänst. Och i dag har vi märkt det här i riksdagen. Även om sysselsättningen bland kvinnorna har ökat krävs kraftfulla åtgärder för att kvinnorna skall komma ut i arbetslivet. Det krävs en bättre samhällelig barnomsorg. Men det krävs också att arbetsmarknadspolitiken medvetet inriktas på att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden, att arbetsköpare åläggs att anta anvisad arbetskraft, att kvinnodiskriminering vid tjänstetillsättning förbjuds och behandlas som grovt tjänstefel. Detta är åtgärder som kan ge kvinnorna en bättre plats i ekonomin och därmed förutsättningar för en ökad självständighet och bättre ställning i samhället över huvud taget. Jag skulle vilja att finansministern innan han lämnar debatten ger sin syn också på de här frågorna.
Herr talman! Jag skall gärna gå fru Marklund till mötes och säga att jag tycker att kvinnorna i alla avseenden skall ha samma rättigheter och möjligheter som männen. Nu har fru Marklund alltså fått en personlig deklaration från min sida, och jag hoppas att hon är tillfredsställd med den. Beträffande studiecirklarna vill jag säga till herr Bohman att det går inte i praktiken att sänka nu utgående ersättningar till den primära cirkelverksamheten, som innehåller de viktigaste ämnena. Därför blir anpassningen ensidigt riktad uppåt. Herr Bohman kommer inte att ha något hår kvar, om han åker ut till sitt studieförbund efter att ha praktiserat den politiska linje i fråga om studieverksamheten som han rekommenderar. Till herr Fälldin vill jag säga att när man tänker på kapitalsituationen för framtiden måste man alltid prioritera sådana områden där de mest väsentliga investeringarna skall genomföras. Bland de mest väsentliga investeringarna ligger utbyggnaden av vår energi och vår kraft. F. n. är de totala investeringarna för elkraftsproduktion inkl. distributionsnätet för den närmaste femårsperioden beräknade till 20 "+ av näringslivets investeringar. På 1950-talet låg den procentsatsen på 28 ".. Även vid ett genomförande av kärnkraftsprogrammet tar investeringarna därför inte relativt mer av våra resurser, snarare motsatsen, än vad de gjort tidigare. Och kraftproduktionen måste vi se till att klara av helt enkelt därför att den är absolut väsentlig för hela den sysselsättning som vi har debatterat här i dag. Investeringar i småindustri om vi inte kan leverera elektrisk ström tror jag inte ens att Thorbjörn Fälldin vill rekommendera. Sedan säger Thorbjörn Fälldin: Här står finansministern och säger att det blir för dyrt att hålla folk i arbete. Jag har aldrig sagt det. Jag har ett par gånger i dag framhållit att det kommer att kosta pengar, framför allt om man skall ha denna expansion på den offentliga sidan. Det begriper ju var och en. Herr talman! Vad skall man göra när jag gång på gång går upp och säger detta och herr Fälldin gång på gång påstår: Finansministern säger att det blir för dyrt att bereda arbete åt människorna. Jag är hjälplös i den debatten. Fortsätter herr Fälldin, får jag rekommendera honom en öronspruta — jag kan inte hitta någon annan möjlighet för att få slut på den här diskussionen. Regeringen godtar koncentrationen i näringslivet, sade herr Bohman. Herr Bohman tar ju som vi alla vet — och ingen skall missunna honom det — stora delar av sin finansiering när det gäller valrörelserna just från de här stora företagen. Därför borde han kanske tala litet mera nyanserat om företagsamheten i landet. Jag begriper den här aktionen som pågår inom centern och folkpartiet när de vänder sig till småföretagen, men herr Bohman borde ju ändå ha möjligheter att se hela företagsamheten med mera överbryggande utgångspunkter. Jag skall bara i korthet, herr talman, upprepa vad jag många gånger sagt i den här bänken: Små och stora företag kompletterar varandra, och vårt näringsliv är så funtat att det inte går att säga att den ena typen av företag är oberoende av den andra. De är som siamesiska tvillingar — vill man göra någonting för de små, får man se till att de stora också fungerar. Det är den avvägningen vi försöker göra så gott det nu går. I den skattepolitiska debatten har man nu med förtjusning citerat en artikel av Astrid Lindgren. Jag fick just Expressen och har ögnat igenom artikeln. Den är en intressant kombination av stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men skattepolitiken begär vi ju inte att Astrid Lindgren skall klara. Jag kan bara säga att i den mån hon från sina utgångspunkter är irriterad över att den här kammaren i stor enighet gjorde en begränsning av avdragsrätten för pensionsförsäkringar, så bör det väl ändå understrykas att kammaren var så resonabel att Astrid Lindgren får dra av 60 000 kr. varje år för den pensionsförsäkring hon till äventyrs har. Det tyckte nog kammaren liksom jag var en ganska hyggligt tilltagen avdragssumma. När det gäller hennes tal om överbeskattning tillät jag mig att säga att när vi lyfte av det här taket, så fick vi vissa oönskade effekter som vi naturligtvis sitter och funderar hur vi skall justera. Men det är ingen panik för alla de B-skattebetalare som går omkring med de här höga miljoninkomsterna. De har tiden på sig till april 1977 innan det händer någonting — det är stupstocken. Dessförinnan hoppas jag att vi i finansdepartementet skall hitta en lösning på den här frågan. Dessutom har Astrid Lindgren räknat fel. Men det finns väl möjligheter att tala om det för henne mera personligt, så att jag inte behöver föra den diskussionen här. Jag sätter det allra största värde på Astrid Lindgren. Framför allt tycker jag att hon har gjort en strålande litterär insats. Jag har någon gång frågat mig: Varför blev hon inte ledamot av Svenska akademien? Hon skulle ha prytt sin plats där. Men jag tror att hon bör avhålla sig från att göra offentliga uttalanden i de skattepolitiska frågorna. Hon kommer att vinna på det. Det är naturligtvis förenat med problem att göra internationella jämförelser. Herr Bohman gjorde det när han talade om situationen i Amerika och dess underbalanserade budget. Det går inte att jämföra Nordamerikas förenta stater och Sverige när man talar allmän ekonomi. Herr Bohman ger mig rätt i detta. Herr talman! Allra sist vill jag i någon mån replikera herr Ahlmark. Jag tycker att den allmänna auktion som är på gång om vem som är snällast mot småföretagen är ganska överflödig. Vi har etablerat en rad mellanhandsinstitut för att hjälpa småföretagen. Nu skriver finansutskottets majoritet att Lantbrukskredit, som finansierar jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse, hypoteksbanken, som finansierar jordbrukarnas investeringar, samt Industrikredit och Företagskredit bör kunna få mer pengar. Än så länge har det inte felats pengar i dessa institut. Framför allt Industrikredit och Företagskredit har vi sett om och kommer att göra def. Den kö av lånesökande som man talar om är den normala arbetsbalansen och ingenting annat. Både till herr Fälldin och till herr Ahlmark skulle jag vilja säga: När ni gör gällande att regeringen slår vakt om de stora och glömmer bort de små, tänk er för litet grand! För den mindre företagaren i en ekonomisk näringspolitisk utveckling, där världen är hans avsättningsmarknad och måste vara det, är det nödvändigt också med det stora företagets marknadsföring, forskningsavdelning och tekniska möjligheter. Här kombineras de mindre företagen såsom underleverantörer med de stora företagen, som penetrerar de stora marknaderna på ett ganska effektivt och framgångsrikt sätt. Vi har naturligtvis hjälpt de stora företagen. I de stora företagens styrelser sitter numera arbetare och anställda såsom styrelseledamöter. När den nya arbetsrätten har genomförts, kommer det att än mer markeras hur företagen blir också de anställdas angelägenhet, oavsett om företagen är stora eller små. Kanske den verksamheten har större möjligheter att drivas med framgång bland de stora företagen. Gunnar Hedlund, som nu tyvärr har lämnat sin bänk — jag ser med glädje Nancy Eriksson sitta där i stället — måste må litet illa av denna debatt. Det är möjligt att han var förunderrättad om vad det var fråga om. Han har ju ändå såsom storföretagare tagit emot räntesubventionerade lokaliseringslån. Det har även jordbrukarna i egenskap av storföretagare på andra håll i landet kunnat göra. Det är riktigt. Finns det motiv för det, skall de ha samma rättigheter som alla andra. Till sist, herr talman — och nu lovar jag att det skall vara slut — skall jag ge herr Ahlmark ett besked. Vi kommer inte att ändra på de direktiv som säger att skatteutredningen inte skall syssla med indexregleringen av skatteskalorna.

Herr talman! Jag lade märke till att herr Sträng, när han redovisade energiutbyggnadens andel av det totala investeringsutrymmet, sade ”för närvarande”. Det kanske var klokt. Vi fick emellertid inte något svar på frågan: Vad kommer egentligen den totala kostnaden att bli för regeringens energipolitik? Jag tror inte det finns en socialdemokrat i landet som inte har frågat hur man skall kunna klara flera jobb utan elektrisk ström. Jag tror dess värre att statsministern har myntat det uttrycket. Det är egentligen ganska enastående att statsministern, finansministern och andra socialdemokrater orkar med den formuleringen, när de vet att centerns energialternativ innebär ökad tillförsel av energi. Men diskutera inte teorier hit och dit! Diskutera inte prognosers tillförlitlighet — för det är ju i prognoserna det skiljer mellan regeringen och oss. Vad säger regeringen om den verklighet vi kan avläsa i form av siffror? Jag tar återigen åren 1974 och 1975: under denna tid har energiförbrukningen totalt minskat med 2,5 ”., och samtidigt har antalet jobb ökat med 200 000. På vilket sätt har de jobben kunnat bli möjliga med ert resonemang? Energiåtgången har minskat, det är ju verkligheten. Herr Palme har någon gång sagt att verkligheten är hans värsta fiende, och i den här debatten förefaller den beskrivningen vara helt korrekt. Finansministern tycker illa om att jag påminner om att han sade att lantbrukskooperationen inte skulle kunna bygga ut därför att det blev för dyrt, att landstingen måste höja skatten, osv. Jag har visat att om vi skall klara vårduppgifterna så är det viktigt att man får en positiv utveckling inom hela näringslivet. Då behöver man inte uteslutande lita till skattehöjningar. Sedan kom den ganska fantastiska upplysningen att Gunnar Hedlund som chef för NCB tagit emot lokaliseringsstöd och att det skulle vara till fördel för de mindre företagen — det var ju i samband med resonemanget om de mindre företagen som finansministern talade om att NCB har fått lokaliseringsstöd. Det är klart att NCB skall ha stöd enligt de regler som gäller för lokaliseringspolitiken, men att de små hela tiden skall lita på de stora för sin framgång tror jag är något som det finns gränser för. Det har nog småföretagarna erfarenhet av. Låt mig till sist säga att vi måste ha en sådan inriktning av näringspolitiken och den ekonomiska politiken att hela näringslivet får sina behov tillgodosedda. Mot socialdemokraternas ensidiga politik står mittens samlade lösning.

Herr talman! Det är nästan så att jag ångrar att jag begärde besked av finansministern. För när det äntligen kom var det ett riktigt dåligt besked. Förbudet för skatteutredningen att utreda ett system med inflationsskydd av skatteskalorna skall vara kvar. Det var finansministerns klara ord till kammaren och svenska folket i kväll. Det betyder ju, vilket TCO har visat upprepade gånger, att om man inte har inflationsskyddade skatteskalor måste skalorna ändras så gott som varje år för att det skall bli någonting över av en löneökning. Kombinationen av höga marginalskatter och inflation leder ju till sådana orimliga marginaleffekter att man för att kompensera sig måste begära löneökningar på upp emot 20 96 för att ha samma standard det ena året som året innan. Det enda sättet att lösa problemet är inflationsskydd av skatteskalorna, det har TCO visat. Men finansministern har sagt att det även i fortsättningen skall vara förbjudet för skatteutredningen att utreda den saken. Så sade finansministern att vi målar upp något slags motsättning mellan stora och små företag. Jag sade klart ut i mitt anförande att bjässarna i näringslivet är nödvändiga framför allt för exporten och bytesbalansen. För Sveriges ställning som industrination gör de stora företagen väldiga insatser. Därför är vi med på satsningarna på storföretagen via budgeten och AP-fonderna, och vi anser att de betyder åtskilligt också för många mindre företag. Men det måste vara balans i näringspolitiken, och det är vad Thorbjörn Fälldin också har talat om här. Vi behöver inte bara stora företag. Om många mindre företag är beroende av bjässarna i näringslivet, då gäller också det omvända. Många av våra största exportföretag skulle få svårigheter utan sina underleverantörer bland småföretagen. Och framför allt är livskraftiga mindre företag och mera nyföretagande avgörande om vi skall få tillräckligt av utvecklingskraft och förnyelse i den svenska ekonomin. Därför är det oroande att ungefär två företag om dagen de senaste åren har köpts upp. Därför är det nu så viktigt att vi skapar framtidstro bland mindre företag och bland människor med goda produktidéer. Det sker inte med hot om förstatligande av företag och hela branscher. Det kräver positiva åtgärder av det slag vi begär — för att lätta kostnadstrycket, för att klara finansieringen och för att minska blankettraseriet och krånglet.
Herr talman! Det var inte mycket till besked som finansministern gav på min fråga heller. Den särskilda deklaration som finansministern avgav tycker jag inte var särskilt mycket värd, eftersom den inte följdes av en enda mening om hur den jämställdhet som finansministern i deklarationen uttalade sig för skall uppnås. Deklarationer har vi Gudi nog av, men alltjämt saknas de praktiska greppen på problemen. Något i den vägen kunde väl finansministern ha åstadkommit, för nog är väl finansministern överens med mig om att hela problematiken med kvinnornas situation i arbetslivet och i samhället över huvud taget utgör en mycket viktig del i ett samhälles ekonomiska politik — mer än i en till intet förpliktande deklaration.
Herr talman! Ett enda sista ord. Indexreglering av skatteskalor är ingen utredningsfråga. Det är ett politiskt ställningstagande, och politisk ställning kan man ta utan några som helst utredningar. Internationellt är det en eller få nationer, enormt mycket hårdare pinade av inflationen, som har prövat systemet, men det har inte blivit bättre för det. Det är därför som det är tämligen meningslöst att sitta och utreda frågan. På grund därav finns det ingen anledning att ändra på direktiven i denna fråga.

Fru talman! Jag hade före middagspausen tillfälle att i korthet beröra kvinnornas situation som en i mitt tycke viktig del av en finanspolitisk debatt. Diskussionen kring de frågorna hör till det som visar att ekonomisk politik för flertalet människor inte är en abstrakt värld av aktiekurser, skattkammarväxlar och balansräkningar. Ekonomisk politik är att hantera de problem som de arbetande själva dagligen brottas med. För unga och äldre, män och kvinnor, arbetslösa såväl som de som fruktar en kommande arbetslöshet, ja, för alla är arbetet en grundläggande fråga. Och jag skall i väsentlig mån utgå just ifrån den frågan. Bekymren i nuet löper ut i tanken på framtiden. Politiker begår ofta misstaget att betrakta folkflertalet som kortsynta eller ointresserade av perspektiv. Tvärtom är det vanligen politikerna och regeringspolitiken som har korta perspektiv. För dem som har vuxit upp med och engagerat sig för arbetarrörelsen har alltid nuets probelm varit kopplade till bilden av ett nytt samhälle. När man kämpat mot arbetslösheten har man format tanken på ett samhälle där det inte finns arbetslöshet, inga klasser, ingen könsdiskriminering. Inför tilltagande arbetslöshet, inför miljökris, vårdkris och sociala problem frågar sig allt fler: Var det denna utlevade kapitalism, understödd av staten, som skulle vara målet för arbetarrörelsens pionjärer? Och ur tvivlet stiger medvetandet om ett kvalitativt nytt samhälle, ett nytt, Socialistiskt samhällssystem. Mot den bakgrunden skall jag också här ställa frågan: Vilka större tendenser kan man se utifrån nuet och hur ter de sig i förhållandet till arbetarrörelsen klassiska, socialistiska mål? Den stora 30-talsdepressionen innebar det största bakslaget hittills för kapitalismen. Ur kampen mot arbetslösheten steg också idéer om en omformning av samhället på sikt. Man skulle stimulera konsumtionen —- inte bara för att övervinna arbetslösheten i nuet. Att höja de arbetandes konsumtionsstandard skulle också vara ett sätt att omfördela inkomster från rika till fattiga. Sociala uppgifter för staten skulle inte bara lindra en akut nöd. De skulle också främja den kollektiva konsumtionen. De skulle bidra till omfördelningen. Genom att vara oberoende av konjunkturen kunde de hjälpa till att stabilisera sysselsättningen på en hög nivå. Allt skulle vara steg på vägen bort från det kapitalistiska samhällets ekonomi och maktfördelning. Men vad händer med denna Keynes och Wigforss gamla tanke när nu kapitalismen inte växer som förr? Sysselsättningen sviktar. Den slutar öka. Utslagningen blir hårdare. Fler människor tvingas till förtidspension. Sjukskrivningarna ökar. Ungdomsarbetslösheten stiger. Antalet kvinnor som står i kö för att få arbete ökar. Regeringen brukar berömma sig av att antalet sysselsatta ökat betydligt de senaste åren. Så är det inte. Statistiskt har de som kallas sysselsatta ökat mellan 1965 och 1974 med ca 260 000. Men av denna ökning beror en stor del på att främst sjukskrivningarna och annan frånvaro ökat. Antalet som verkligen är i arbete har de sista tio åren stigit med bara 70 000. Den grupp som ökat är deltidsarbetarna, de som inte kan få full försörjning. De har ökat med 200 000. Men heltidsarbetarnas antal har samtidigt minskat. Det betyder, att räknat i antal heltidsarbeten har sysselsättningen i realiteten gått tillbaka. Och tillbakagången blir än mer tydlig, när man ser att de som är sysselsatta i tillfälliga och otrygga AMS-arbeten ökat med 40 000. Samtidigt med detta har den långsiktiga nivån på arbetslösheten och undersysselsättningen ökat. Fler människor har sysselsättningsproblem. Mer än hälften av de arbetslösa är kvinnor. Var tredje arbetslös är under 25 år. Den ekonomiska politik, som borgerliga och socialdemokrater i stort varit överens om, har inneburit att man tolererar arbetslöshet — och en ökande arbetslöshet — för att få kapitalismen att fungera. Vad har detta betytt för den andra stora tanken i arbetarrörelsens gamla politik; att man skulle stimulera de breda folklagrens konsumtion och de sociala investeringarna för att på så sätt göra en omfördelning till de breda skiktens förmån? Regeringens politiska grundsats är att bevara det privata kapitalets ställning. Annars fruktar man att arbetslösheten blir ännu större. Därför har statens roll alltmer blivit att stödja storföretagen på olika sätt. 11 miljarder kronor läggs i dag årligen ut av staten i direkta stöd till företagen. Storföretagen är de stora understödstagarna i samhället. Det är denna stödpolitik åt storföretagen, som drivit på inflationen. Inflationen är verkligen inte något som beror på lönerna. Lönerna har stigit mycket mindre än både de privata investeringarna och stödet åt storföretagen. När regeringen skyller inflationen på de arbetandes löner, är det bara för att slå ner modet på dem. Man för samma taktik som Svenska arbetsgivareföreningen. Man är i det läget att man måste hindra det privatkapitalistiska systemet att råka i djupare kris. Därför måste man understödja kapitalet och hålla tillbaka lönerna. Tvånget att understödja kapitalet har gjort att den gamla omfördel ningspolitiken brutit samman. I dag är det kapitalet som gynnas, och de arbetande som hålls tillbaka. En oroande tendens gör sig gällande i den ekonomiska fördelningen i samhället — en tendens till de arbetandes direkta nackdel. Tendensen under 1970-talet visar att det är de privata kapitalinvesteringarna som släppts fram. De har stigit med nästan 70 ",. Men de kommunala investeringarna — de som väsentligen sker i olika former av social service till de breda lagren — har bara stigit med 20 ",. Räknat i pengar har privatinvesteringarna stigit fyra gånger så mycket som de kommunala investeringarna. Och lönerna då, som av både regering och borgerliga utnämnts till boven i inflationsekonomin? De har stigit betydligt mindre än de privata investeringarna och betydligt mindre än den totala produktionens värde. Lönernas andel i det totala fördelningsschemat har minskat. Satsningarna på kommunal service har också minskat i andel. Samma tendens visar sig när det gäller skatterna. Den gamla tanken från 1930-talet var att med skatter och statsutgifter söka omfördela från rika till fattiga. Det krävde givetvis att de direkta inkomstskatterna, den progressiva statsskatten liksom skatterna på bolagen hade stor tyngd. Men så är det inte i dag. Den överväldigande merparten av skatterna tas ut i form av moms eller kommunalskatt. Det är skatter som drabbar de breda skikten och sparar bolagen. Samtidigt har bolagen fått en växande rad av nya förmåner. Hela omfördelningstanken är alltså övergiven. De sociala utgifterna betalas nu av de breda lagren själva, medan bolagen slipper undan. Bolagen betalar bara 3 "» av kommunalskatterna. Momsen slår hårt på varenda vara i de arbetandes dagliga inköp. Målet måste vara att minska momsen. Uppgiften måste vara att stödja kommunerna för att hålla den tungt drabbande kommunalskatten tillbaka. Ett nytt skattesystem med en enda skatt måste införas, en skatt som ger en social omfördelning till de breda folklagrens förmån. Kapitalismen kan inte upphäva arbetslösheten. Den skapar ständigt ny arbetslöshet och mer utslagning. Den måste ständigt understödjas med skattemedel för att inte kapsejsa. Det går inte att lösa arbetslöshetsfrågan med tillfälliga beredskapsarbeten, tillfälliga understöd, tillfällig utbildning. Det måste till en plan, ett perspektiv. Låt oss göra ett räknestycke. Om alla arbetslösa skall ha arbete, om alla undersysselsatta skall ha fullt arbete, om kvinnornas ekonomiska frigörelse skall helt genomföras — då behövs nära 900 000 heltidsarbeten fram till 1990. Detta skall jämföras med dagens situation: antalet heltidsarbeten står stilla. Så stort är problemet. Så allvarlig är tendensen i förhållande till det som skulle behövas. Vad skall då göras för det här jättelika problemets lösning? Man har AP-fonderna. De ligger nu där och hotar att minska i värde, och med det hotas framtidens pensioner. Vpk säger: Ta av AP-fonderna. Bygg upp ett nät av statliga industrier. Låt dessa industrier arbeta med avancerad framtidsbetonad produktion, som inte ensidigt ansluter sig till kommersialism och pryltillverkning. Låt dem bidra till en förskjutning i sammansättningen av landets industrier i riktning mot högre yrkeskunnande, större förädling, sparsammare energiförbrukning och socialt inriktad konsumtion. Vpk säger: Lägg upp ett program för upprustning av järnvägar och kollektivtrafik till högsta tekniska kapacitet. Det skapar arbete åt industrin. Det effektiviserar transporterna. Det dämpar privatbilismen och hushållar bättre med energin. Vpk säger vidare: Lägg upp ett program för att bekämpa de sociala och miljömässiga eftersläpningarna i samhället. Ett program som ökar den sociala konsumtionens andel. Ett program som omfördelar inkomster till de breda lagrens förmån. Ett program som ger meningsfyllda uppgifter åt ett brett urval arbetande: byggnadsarbetare, tekniker, socialarbetare. Vpk säger också: Genomför förkortning av den allmänna arbetstiden till först sju, sedan sex timmar! Det är en social och sysselsättningspolitisk nödvändighet. Det har tidigare i dagens debatt inte blivit någon egentlig skjuts på diskussionen om Stålverk 80. Man vill som strutsen gömma huvudet i sanden för att slippa från de protester och de uttryck för allvarlig oro hos befolkningen i hela Norrbotten som demonstrerats de senaste dagarna. Vi kritiserar det spel i det fördolda som har förts kring Stålverk 80. Har man gett ett löfte om en sådan industriell satsning i en bygd som hör till de mest arbetslöshetsdrabbade, får man också infria det. Planering får inte gå till på det sätt som skett beträffande NJA. Kravet på en utbyggnad av Norrbottens Järnverk och kravet på ett förverkligande av planerna på Stålverk 80 enligt det ursprungliga programmet har djup förankring i Norrbotten. I vpk ser vi det som ett led i det breda program som måste bli något mera än en kamp mot arbetslösheten i nuet. Låt det bli vad det nödvändigtvis måste bli, ett program för en omvandling till ett samhälle där alla har arbete och där man inte bara arbetar för det egna checkhäftet utan för ett socialt mål. Ett samhälle, där människan utvecklar nya, medvetna behov och förbrukningen inte är självändamål och verklighetsflykt. Ett samhälle, där den blinda profitsträvan är avskaffad som ekonomins ledstjärna och ersatt med medveten hushållning för att uppnå sociala mål. Ett samhälle, där de demokratiska frioch rättigheterna utsträckts och fördjupats på alla områden i samhället. Ett samhälle, där ett starkt och levande lokalt arbetarstyre utgör den grund från vilken formuleringen av de långsiktiga och planmässiga sociala målsättningarna utgår. Ett sådant samhälle är ingen dimmig utopi, som skall användas i festtal. Det är i stället en social nödvändighet. En nödvändighet stigen direkt ur den arbetande människans vardag, formad av den problematik man dagligen upplever. Ett mål för en arbetarrörelse som är mån om sin historiska uppgift.

Fru talman! Det har sagts mycket i dag, och jag skall försöka undvika upprepningar. Jag skall inledningsvis lägga några kritiska synpunkter på de tal som har hållits här. Fru Marklund! I förmiddags hörde vi herr Fälldin tala om 400 000 nya jobb. Nu klippte Eivor Marklund till med 900 000 nya jobb. Hade vi haft skp i kammaren hade det väl krävt I 200 000 nya jobb — i försvaret. Men det partiet är dess bättre inte i kammaren. Det har fällts en del ideologiska kommentarer. Man har enligt traditionellt mått talat mycket om centralstyrning, tvång, otrygghet, socialisering och socialdemokratins alla onda planer. Låt mig ett ögonblick tala om människor. Vi har en varvskris i Göteborg, som till stor del är en följd av en internationell kris, bl.a. en oljekris. När vi skulle hantera varvskrisen försvann snabbt liberala och kapitalistiska principer dädan. Vi kunde naturligtvis ha sagt oss att vi har en privat företagsamhet i landet och att marknadskrafterna verkar på det här sättet, så att marknadshushållningen får slå hårt och företagen får läggas ner, människorna som arbetar i varven — tiotusentals människor samt alla underleverantörer m.fl. — får slå igen sina företag eller hitta på någon annan sysselsättning. Eller också kunde vi säga oss att det här är så viktigt för svensk industri och framför allt för människorna både där nere och på alla andra platser i landet att vi måste gå in med all kraft för att försöka lösa problemen och röja upp läget. Det är det som vi har gjort. Vi har inte drivits fram av något slags dogmatisk socialiseringsiver eller av någon önskan att till varje pris lägga större delar av näringslivet under statens ägande eller kontroll, utan det har skett av hänsyn till sysselsättningen och människornas trygghet. Detta har varit en förutsättning. Långt uppe i Värmland har jag träffat småföretagare som sagt att de hade byggt upp hela sin verksamhet som underleverantörer till varven, och föll varven, föll också deras företag. De emotsåg därför med yttersta iver att staten skulle gå in i varven och ta på sig den utomordentligt svåra uppgiften att vara med om att klara omställningskrisen och undanröja svårigheterna vid varven. Dessa besvärligheter var en följd — i mycket i alla fall — av den internationella marknaden, oljekrisen, svårigheterna att sälja båtar och nedbantningen av varvsindustrin totalt sett. De begränsar sig inte heller bara till varven. Jag tror det går åt 30 000 ton stål för att bygga en båt. Det är klart att den krissituationen har haft sina följdverkningar för stålindustrin världen över och föranlett den att justera sina planer. Hela oljekrisen och allt vad den medförde har också haft sina följdverkningar för stålindustrin i vårt land. När det gäller den stålindustri som vi redan har i det här landet och den som vi ämnar bygga upp i Norrbotten har allt detta fått två olika konsekvenser. För det första har det blivit mycket kraftiga fördyringar, vilket inte alls är någonting unikt för det stålverket eller för andra stålverk eller annan företagsamhet, utan som har drabbat alla nybyggnader över hela världen i precis samma mån men som na turligtvis försämrar deras konkurrenskraft i förhållande till gamla stålverk, som är byggda i ett annat kostnadsläge. För det andra kom också hela den svenska stålindustrin i ett annat läge. Inför sina svårigheter insåg de mellansvenska stålverken att man här måste gå samman och vända sig till staten för att resonera om vad som skulle kunna göras för att lägga en stabil grund för framtiden för den basindustri för hela landet som stålindustrin är. Jag skall inte alls här ta upp någon utförlig diskussion om Stålverk 80 —- vi kommer till det så småningom — men jag skall ändå göra ett par små principiella kommentarer. Varför diskuterar ni en ändring av planerna? Så frågar man och höjer anklagande fingret, samtidigt som man i nästa andetag klagar över stelbentheten i planeringen. För mig är det självklart att planeringen måste vara sådan att den kan förändras när förutsättningarna förändras. Här har de förändrats, och då får vi göra det. Det viktigaste i en sådan här situation är ju att staten visar handlingskraft och förmåga att anpassa planer till en förändrad verklighet i oljekrisens och stålkrisens spår. Det skall man göra utan några prestigebildningar eller annat. En stålindustri som för en del år sedan var väldigt kritisk mot det här projektet har nu kommit och sagt: Låt oss gå samman i den svenska stålindustrin över huvud taget, låt oss se till att det här verket infogas som en integrerad del i den svenska stålindustrin! Vem är det som ändrat sig? Det är betydelselöst i och för sig, men det har skett på flera håll. Det betydelsefulla är att man går samman och ser vår stålindustri som en enhet, som en väsentlig förutsättning för vårt fortsatta ekonomiska framåtskridande. Det är klart att för oss är inte det väsentliga tonantal och produktutformning och sådant där, eller att söka den ur lönsamhetssynpunkt bästa lösningen. Det väsentliga är viljan att lösa ett stort regionalpolitiskt och sysselsättningspolitiskt problem. Där har man gått in, där har man ingett människorna förhoppningar och förväntningar, och dem skall man inte svika. Vi får ju många tillfällen att diskutera Stålverk 80, men som en miniuvertyr var det ändå intressant att lyssna till herrarna i dag. Ni hade två möjligheter: antingen kunde ni tala om människorna och deras behov av trygghet och jobb och om bygdens behov av liv och växtkraft, eller också kunde ni välja metoden att ösa er oviljas skålar över staten och näringspolitiken och socialdemokratin och företagsamheten. Ni valde — och det var på sitt sätt avslöjande — den andra metoden, att se det här som ett möjligt ideologiskt och politiskt angreppsmål i stället för att betrakta det som en för människorna och deras sysselsättning avgörande fråga. Det ger mig anledning till den deklarationen att vi står fast vid vår målsättning att bygga ett stort stålämnesverk i Luleå, som skall ge den avsedda sysselsättningen och de planerade regionalpolitiska effekterna. Vi står självfallet öppna för att ändra det projektet så att det får bästa möjliga produktionsmässiga och kostnadsmässiga utformning. Där ligger inga bindningar eller dogmer eller prestigehänsyn i vägen. Men den här lilla uvertyren visar att det ändå är socialdemokratin som människorna kan lita på. De vet att det är deras krav på sysselsättning och trygghet som vi alltid kommer att sätta främst, inte dogmerna och de partipolitiska turerna och de mer eller mindre uppblåsta angreppen. De här fallen är intressanta, för de gäller i stort sett samma sak. En internationell kris för varven och stålhanteringen, som är nära lierade, sköljer in över våra gränser. I det ena fallet står vi inför att värna sysselsättningen i en region där man är van vid gott om jobb — och där går vi in med full kraft. I det andra fallet gäller det att öka sysselsättningen i en region som har lidit hårt och där man sannerligen inte är van vid gott om jobb. Och i båda fallen är det människornas vardag som står i centrum för vårt tänkande och vårt handlande — sysselsättningen, tryggheten. Att säga att ”här satsar ni på stora företag, på varven och ett stålverk”, som om detta skulle innebära något slags förkärlek för stora företag, är ju meningslöst. Det är där som statliga insatser får de stora effekterna, om man skall genomföra ett stort projekt som ingen annan klarar av. Men det är ju tusentals småföretagare som därav får sin bärgning som underleverantörer. Mer än av fagra ord och tillfälliga subventioner är de betjänta av en avsättning för sina produkter. Låt mig fortsätta med några små observationer. Herr Ahlmark gjorde ett slags ideologisk markering mot socialdemokratin. Det är intressant, för herr Ahlmark är ju anhängare av kapitalismen rent definitionsmässigt. Han är anhängare av marknadshushållningen och liberalismen och alla dessa ting. De skall styra. Men denna kapitalism finns ju i verkligheten i hela världen, och den går fram som en juggernaut över världen med de multinationella företagen i spetsen. Och kapitalismen har denna inneboende koncentrationstendens. Det är inte bara Karl Marx som har upptäckt detta — i ett tidigt skede — utan det har alla samhällsforskare därefter upptäckt. Den har alltså denna väldiga koncentrationstendens, och den leder till svåra verkningar för sysselsättningen, till svåra sociala verkningar för människorna. När marknaden och det stora kapitalet styr, blir det ensidigt lönsamhetsberäkningarna och de kommersiella intressena som kommer i förgrunden. Då riskerar människorna att krossas under denna juggernaut. Vad gör herr Ahlmark åt detta? Liksom — utan jämförelse i övrigt — perserkonungen Xerxes piskar han vågorna allt vad han orkar, utan att kunna göra ett dugg åt stormen. Det går bra att skälla på stora företag. Hans företrädare i ämbetet Bertil Ohlin sade en gång när han diskuterade ideologi, att det svenska bolagssystemet förutsätter en koncentration av inflytande till ett begränsat antal personer kring styrelsen. Det ligger i hela kapitalismens natur att den fungerar så. Det är ingen så att säga fri marknad. Och så skäller herr Ahlmark på oss för att detta sker. Jag har varit utsatt för ett citat från något som jag påstås ha sagt. Jag lyckades äntligen leta reda på citatet, och då fann jag att jag hade sagt i en intervju att i den svenska blandekonomin finns det utrymme för duktiga och initiativkraftiga människor inom den enskilda företagsamheten, och det tycker jag att vi skall ha råd med. Men detta blir något slags tecken på att jag gillar skapandet av imperier av kapitalister. Sedan herr Ahlmark har piskat vågorna tillräckligt, vad kommer han med? Jo, han kommer med en massa förslag om att staten med lagstiftning skall ingripa mot de stora företagen i strid mot den liberala marknadshushållningens principer. Det var en rad lagstiftningsåtgärder mot ”multisarna” och mot fusioner och det ena med det andra. Det skall vi väl titta på — vi är ganska odogmatiska. Men det är med detta som med det som man höll på med vid sekelskiftet i Amerika. Man skällde på järnvägsbaronerna och det där, men det blev ju inte så mycket, eftersom de var helt inbyggda i systemet och man icke förmådde organisera löntagarna till en motkraft mot systemet. Då blev det så mycket kosmetika — i stället för tänder — i kampen mot kapitalismens avarter. Jag har sagt att skall man komma åt kapitalismen, då måste man gå två vägar. Man måste bygga ut löntagarinflytandet över ekonomin, bygga på löntagarnas solidaritet, på deras vilja att ta ansvar och på deras förmåga att ta ansvar. Herr Bohman brukar säga att löntagarna sover illa om nätterna ifall de skall ta ansvar för företagen. Men om metallarbetarna vid Eriksberg sov dåligt om natten, så berodde det snarare på att de kände detta stora ansvar för sitt varvs fortsättning och framtid. Det är den ena vägen. Detta håller vi på med — där ligger tyngdpunkten f.n. i hela vår politik. Men det räcker icke med detta lokalt från basen uppbyggda löntagarinflytande. Skall vi över huvud taget få en demokratisk ekonomi måste samhället gå in på centrala områden med planering. Vi klarar icke miljöproblemen med löntagarinflytande, hur gärna vi än skulle vilja, utan vi måste gå in med samhällets medel. Vi klarar icke den regionala fördelningen. Vi klarar icke inkomstfördelningen och sysselsättningen i stort. Vi måste också ha ett handlingskraftigt samhälle, under medborgarnas kontroll. Det är ekonomisk demokrati. Mycket av det herr Ahlmark säger kan man ta fasta på — det kanske kan bli något av det. Men herr Ahlmark talar om att skapa sociala reformer utan socialism. Det verkar som om folkpartiet är ute för att skapa en kapitalism utan kapitalister — men sådana djur finns inte alltså! Nu pågår det en väldig debatt om småföretagen. Jag har en känsla av att de borgerliga partierna slåss som bandhundar om SIFO-procenten i vad gäller småföretagarnas röster. Herr Bohman har mest förtroende och centern har mest småföretagare men håller på att förlora dem till folkpartiet och det ena med det andra. Det verkar som om vi i denna i och för sig ädla tävlan — och den kan jag förstå — skulle få vara något slags ställföreträdande dummy eller vad det heter. Alltså: dessa partier tävlar mot varandra genom att skälla på socialdemokratin. Den som skäller värst plockar en poäng, och så slipper man skälla på varandra. Jag tycker i alla fall detta är orättvist av flera skäl. För det första är det fel att spela ut stora och små företag mot varandra, för de är beroende av varandra. Våra småföretag är ju småputtar i det internationella perspektivet, och de måste vara så pass stora som de är för att ha en chans att klara sig i konkurrensen. Vi kan inte slå sönder den produktionsstrukturen, och det är väldigt bra om man har denna växelverkan mellan stora och små företag. För det andra ligger hela tyngdpunkten i vårt stöd till näringslivet —- som Eivor Marklund tycker så illa om — på småföretagen. Vi prioriterar ju småföretagen i vår näringspolitik — det är alldeles klart. Vi vet vad som satsas på alla mellanhandsinstitut och kreditinstitut, på utbildningsstöd och sysselsättningsstöd. Och av anslagen till lokaliseringspolitiken har 70 "» gått till småföretagen — det rör sig om 2-3 miljarder. Det är bara det att de rubrikskapande insatserna av typen varvskris gäller stora företag, men den stora mängden av statliga stödinsatser går till de små företagen. Det ligger också ett visst berättigande i detta, för de behöver hjälp, och vi behöver en rik flora av små företag för att få balans i samhället. Det är alltså en felaktig verklighetsbeskrivning. Ni kan väl skälla på varandra i stället för att gå vägen via oss socialdemokrater. Vi tycker mycket bra om småföretagen, och det skall vi fortsätta med att göra. Jag har ofta varit med småföretagare på konferenser och vet därför att de har en del besvärliga problem, t.ex. företagsöverlåtelsen vid arvsskifte och liknande. Det håller vi nu på att se över. Vi tycker också att vi bör hjälpa dem till bättre kreditmöjligheter och liknande. Malmöhus läns företagareförening har i en utredning gjort jämförelser mellan 124 mindre företag i Malmöhus län och 70 börsnoterade företag, och av den utredningen framgår att de börsnoterade företagen visserligen hade bättre soliditet, men de mindre företagen hade högre vinster, bättre omsättningsökning, bättre sysselsättningsutveckling och högre investeringar. Jag har därför absolut ingenting emot att stödja småföretagen. Herr Fälldin förklarade att här går alla socialdemokrater ut och säger att centern vill ha 400 000 nya jobb utan elektrisk ström, och han påstod att det var jag som hade myntat den frasen. Det är alldeles fel, och det är att göra mig alltför stor ära. Det är ju centern själv som har gjort det. Självaste ”supercenterideolusken” herr Sjönell har sagt att det finns inget samband mellan energi och sysselsättning. Det är bara en enkel demagogi som socialdemokraterna kör med att det finns ett sådant samband. I centerns partimotion står också att det inte finns något samband mellan energi och sysselsättning. Och då har jag i all blygsamhet försökt översätta detta till ett enkelt språk och sagt, att centern tydligen tror att det kan bli 400 000 nya jobb utan elektrisk ström. Det har ni alltså hittat på själva; ni skall inte ge mig beröm för det. Däremot är det sakligt oriktigt. Ni brukar köra med de aktuella siffrorna på energiförsörjningen, och där har industrins elektricitetsförbrukning gått ner. Men om man ser närmare på saken finner man att det är stora, energikrävande basindustrierna som har upplevt en lågkonjunktur och därför dragit ner sin energiförbrukning. Och nu, när konjunkturerna börjar förbättras och stålet, massan, virket och malmen går upp igen, kommer energiförbrukningen att öka. Men just i det läget talar centern om att stänga av strömbrytaren. Totalt sett går energiförbrukningen för hushållen och liknande upp mycket kraftigt och mycket starkare än enligt prognoserna, och därför gör vi allt vad vi kan för att spara energi. Det är därför vi driver energisparandet. Kärnkraften svarar i dag för ungefär 20 ". av elkraftförsörjningen. Stäng av dessa 20 "., så får vi se vad som händer! Eller gå in i ett mejeri eller ett slakteri och stäng av strömbrytaren, så skall ni se om det finns något samband mellan energi och sysselsättning eller inte! Nej, centern upplever här ett ohyggligt dilemma. Det är därför som herr Fälldin är så upprörd. Och jag förstår honom. Här har mar ordnat till denna rävsax — lovat många nya jobb, 270 000 nya jobb i näringslivet, och sedan har man inte den elektriska strömmen. Man har i stället en brist på 40 ". fram till 1985. Det är ju en hopplös situation. Med min begränsade erfarenhet har jag då aldrig varit med om att ett politiskt parti försatt sig i en sådan situation, där man byggt upp en för varje medborgare uppenbar motsättning i sin egen politik. Nu angriper man oss och säger: Ja, men ni vill ju inte ha 400 000 nya jobb. Jo, det vill vi, men det är åtgärderna som är intressanta här. Ni gick i 1973 års valrörelse ut och lovade 100 000 nya jobb. Ni sade: Med socialdemokratins usla politik blir det inga 100 000 nya jobb. Men med centerns politik skulle det bli det. Vi lovade ingenting. Vi sade att vi skulle göra vad vi kunde. Nu efter två år har det blivit, inte 100 000 utan 200 000 nya jobb med socialdemokratins metoder. Ni tyckte att det där smakade fågel, så nu fyrdubblar ni budet, höjer så att säga rösten upp till 400 000. Vi säger likadant nu som då: När man inte har några praktiska förslag att komma med är det meningslöst att söka fly undan genom att leka med siffror. Vi säger att vi skall sätta till alla klutar för att skapa så många jobb som det över huvud taget går att få. Det kommer att kosta mycket på den offentliga sektorn, men det skall vi försöka klara. Det måste finnas energi för att det privata näringslivet skall kunna bygga ut, och det skall vi försöka klara. Men att leka med siffror utan att ha några förslag bakom, det nedlåter vi oss inte till. År efter år kan herr Bohman säga att det är uselt i Sverige och att det blir än uslare. Det är relativt fenomenalt att man kan svartmåla ett land på det sättet. Det kräver i alla fall en viss fantasi. Men 99 96 tycker att det är ganska bra att leva i Sverige. Man tycker att herr Bohman någon gång skulle säga att det är bra att vi kunnat öka sysselsättningen med 200 000 jobb i ett läge där arbetslösheten i omvärlden är uppe i 5,7,8, 10 och 12 "., att det är bra att löntagarna kunnat öka sina reallöner med 12 eller 13 ". på två år, att det är bra att den svenska industrin ökat sina investeringar med 50 ?6 sedan 1968. Men nej, det är bara detta nästan frossande i hur uselt det är och framför allt i hur uselt det kommer att bli. Nu tog herr Bohman till Healy, finansministern i Storbritannien. Han har sagt att man inte kan bygga ut den offentliga sektorn. Men i Sverige har vi nu efter en bra stunds socialdemokratiskt styre dess bättre ett blomstrande näringsliv. Det har skapat ett underlag för en utbyggnad av den offentliga sektorn. I England har man haft ett konservativt styre under större delen av denna tid. Där har man tyvärr icke något blomstrande näringsliv, och då fattas mycket av det ekonomiska underlaget för den offentliga sektorn. Så enkelt är det ju. Mera socialdemokrati, borde herr Bohmans paroll helt logiskt vara för ej endast vårt land utan även andra länder. — Det gläder mig att herr Bohman gläder sig åt detta! Om det nu vore så uselt i vårt land som herr Bohman säger, så borde ju herr Bohmans rekommendation vara tagelskjorta och barkbröd. Men alls icke så! Som Gunnar Sträng varit inne på i dag är herr Bohmans rekommendation i stället: Ös på! Jag sade i remissdebatten att herr Bohman var litet mjukare mot regeringen, och jag gladde mig åt det. Han var desto argare på en ny generation av fackföreningsmän och fackföreningskvinnor. Men det har nu ändrat sig. När finansdepartementet kom med sina beräkningar om ett moderat överbud i ekonomin på minst 6 miljarder kronor och först Gunnar Sträng och sedan jag i all blygsamhet upprepade det, sade herr Bohman att jag talade osanning och var en falskdeklarant. Det var inte måttligt. Det är klart att litet beredd var man väl. Man får inte ta herr Bohmans förslag på allvar och peka på deras konsekvenser för våra möjligheter att bevara den starka svenska ekonomin. Då blir man beskylld för falskdeklaration. Man får inte ta hans tal om skattesänkningar på allvar och peka på konsekvenserna för den sociala tryggheten och för inkomstfördelningen. Då blir man beskylld för att plocka fram högerspöket. En gång i tiden styrdes högern inte av ohöljd taktik och obehärskad ilska utan lade fram beräkningar: det här vill vi och det här vill ni. Jag var med och gjorde sådana granskningar, och vi var ganska överens om förutsättningarna. Så gjorde var och en en självdeklaration, och sedan fick väljarna avgöra. Nu har Gunnar Sträng visat att de moderata partimotionerna till årets riksmöte innebär överbud på drygt 6 miljarder kronor på helår räknat. Då har man ändå bara tagit med förslag som har en bestående effekt och tagit bort de förslag som är mera konjunkturbetonade. Man har varit så snäll att man bara har räknat med preciserade förslag. Jag tror att finansministern nämnde att man inte har tagit med sådant som ännu förmånligare avskrivningsregler för företagen, det kostar ungefär en halv miljard, rätt till avdrag för gåvor, som kostar ungefär en halv miljard, rätt till avdrag för barntillsynskostnader, också ungefär en halv miljard, vårdnadsbidrag som enligt centerns förslag kostar ungefär 2 miljarder. Moderaterna har också ett stort program för att sänka mar ginalskatterna. Räknar vi med allt detta har 10-miljarderstrecket passerats. Det har finansdepartementet alltså inte tagit med i sina beräkningar, för där har moderaterna inte preciserat sig i kronor och ören. Nu har herr Bohman valt att neka till att moderaterna för en överbudspolitik. Men varenda människa vet att så är fallet. Därför blir herr Bohman så upprörd. Vad moderaterna talar om är kraftigt sänkta marginalskatter och sänkt skattetryck, indexreglering och sänkt småhusbeskattning, sänkt energiskatt och sänkta eller borttagna arbetsgivaravgifter, ökad avdragsrätt för egenföretagare och borttagen socialförsäkringsavgift för inkomster över 75 000 kr., sparavdrag, barntillsynsavdrag och avdrag för gåvor. Alla dessa skattesänkningar skall betala fler poliser och dyrare försvar, vårdbidrag och höjda vägbidrag, höjda sjukförsäkringsbidrag och transportbidrag, höjda bidrag till trossamfund och minoritetsspråktidningar samt bidrag till fritidsbåtshamnar. Samtidigt talar de konservativa med förakt om bidragssamhället. När det kommer till kritan blir moderaternas främsta bidrag till borttagandet av bidrag att föreslå större och fler bidrag. Herr Bohman har utvecklats till att bli en riktig ”bidragsmuffe”. Jag har uppehållit mig rätt länge vid de moderata överbuden därför att de speglar inte bara en brist på ekonomisk realism utan också brist på ekonomiskt mod. För att vara litet allvarligare — dagens ekonomiska situation är sannerligen inte lämpad för långtgående löften och svällande listor över ökade avdrag och bidrag. Det krävs realism inför de ekonomiska problemen, en realism av det slag som löntagarorganisationerna har givit uttryck för på senare tid. Vi har den väldiga massarbetslösheten i Europa, vi har tendensen att man sänker ambitionsnivån när det gäller sysselsättningen, vi har svårigheten att under en ekonomisk kris stå emot trycket från andra länders stagnerande produktion. Vi har själva det inte så dåligt ställt, nu finns det tecken på konjunkturuppgång, och vi har välfyllda lager som omedelbart kan tillgodose konjunkturuppgångens ökade efterfrågan. Vi har kunnat behålla arbetskraften i företagen och öka de anställdas kunskaper genom utbildning av olika slag. Arbetsmiljön i företagen har förbättrats som resultat av de anställdas engagemang, insiktsfulla företagsledare med socialt ansvar, arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöfonder. Allt detta skapar stora möjligheter för vår industri. Men samtidigt har vi problem. Kostnadsökningarna är ett av dessa problem. Vi skall inte överdriva det problemet, men det är uppenbart att kostnadsläget nu är sämre än det var tidigare under 1970-talet. När vi i det nuvarande kostnadsläget skall klara våra bytesbalansproblem och andra svårigheter, uppmanas löntagarorganisationerna att visa återhållsamhet, moderation och samhällsansvar. Då kan, som jag tidigare sade till herr Bohman, de politiska partierna inte gå ut och säga att vi skall blada på med skattesänkningar och utgiftsökningar, för då kommer löntagarorganisationerna och säger: Kan de, så kan vi. Varför skall vi visa återhållsamhet och ansvar? Det är till leda upprepat att vi skall akta oss för att binda oss för alltför stora bestående utgiftsökningar och inkomstminskningar. I en uppåtgående konjunktur får vi strama åt finanspolitiken. Har man låst sig, har man då inga handlingsmarginaler. Vi måste försöka hålla tillbaka prisstegringarna. En svag finanspolitik i en uppåtgående konjunktur är en brasa på inflationen. Därför anser jag på djupaste allvar att moderaternas överbudspolitik är ett hot i kampen mot prisstegringarna. Herr Ahlmark var inne på ungdomsarbetslösheten. Jag har anfört vissa kritiska synpunkter på mina ärade kollegers utläggningar här — det hör ju till. Men jag vill säga att vi alla har ett utomordentligt starkt engagemang för att i detta läge värna om ungdomarnas rätt till arbete. Vi har under senare år haft en mycket påtaglig minskning av arbetslösheten bland ungdomarna. Kom ihåg det! Men vi måste i detta läge sätta in åtgärder, såsom vi nu gör i kommunerna och som vi måste fortsätta att göra på alla möjliga områden, för att ungdomarna i en usel konjunktur inte skall behöva debutera på arbetsmarknaden som arbetslösa. Det är fruktansvärt som det nu är ute i Europa. Jag har tittat på statistiken och funnit att i land efter land går 400 000 å 500 000 människor under 20-årsåldern arbetslösa — det gäller Frankrike, Italien, England och Tyskland, för att inte tala om Amerika och framför allt den färgade befolkningen där. Vi ligger ju så ofantligt långt under dessa siffror. Men att värna om ungdomarnas sysselsättning och hindra att detta gissel kommer in i vårt land upplever jag som den viktigaste samhällsfrågan just nu. Och har herr Ahlmark och folkpartiet några andra bra förslag, så skall vi pröva dessa! Jag har hittills tagit upp frågor där det finns delade meningar och där ni har riktat kritik mot den förda politiken, men jag går nu över till litet mer ekumeniska tonfall.

De s.k. Hagauppgörelserna har spelat en väsentlig roll. De har förutsatt uppgörelser i riksdagens utskott, vilka självfallet en eller annan gång har kunnat medföra påfrestningar för de deltagande parterna men genom vilka vi kunnat undvika parlamentarisk handlingsförlamning. Vi har kunnat öka sysselsättningen med ett par hundra tusen människor. Vi har haft lägre prisstegringar än flertalet länder i vår omvärld. Löntagarna har fått del av kraftiga realinkomststegringar. Vi har lyckats undvika en överbudspolitik, som skulle ha undergrävt ekonomin. Avtalsrörelserna har kunnat genomföras utan konflikter. Det har funnits en vilja hos flera partier att medverka i sakliga resonemang, en vilja att ta ansvar för ekonomin. Vi har fortfarande betydande ekonomiska problem framför oss — bytesbalansproblemet, behovet att hävda och bygga ut sysselsättningen, prisstegringarna samt behovet att lägga grunden till en lugn avtalsrörelse. En lösning på dessa problem förutsätter att riksdagen visar ansvar och handlingskraft. I december hemställde riksdagen i enlighet med finansutskottets betänkande om att regeringen i god tid före 1977 års avtalsrörelse skall ta initiativ till överläggningar om ett program mot inflationen och om åtgärder för att förbättra handelsbalansen. Riksdagen ansåg att i detta forum för samråd bör företrädare för regeringen, riksbanken och de politiska partierna delta. Vidare ansåg riksdagen att företrädare för arbetsmarknadens parter bör beredas tillfälle att medverka. Det är en styrka att det i riksdagen finns en bred majoritet som har förklarat sig beredd att medverka i seriösa överläggningar om ekonomin och därmed markera en vilja till ansvarstagande. Vi kommer självfallet att ta fasta på detta. Regeringen kommer att inbjuda företrädare för oppositionspartierna och riksbanken till överläggningar om den ekonomiska politiken, förslagvis den 23 mars 1976. Företrädare för arbetsmarknadens parter kommer att beredas tillfälle att medverka. Med tanke på det gynnsamma ekonomiska förlopp som vi mitt i en internationell ekonomisk kris har haft i Sverige under de senaste åren = till stor del tack vare riksdagsmajoritetens ansvarstagande — är det naturligt om människorna kommer att knyta stora förväntningar till de överläggningar som nu skall följa. Jag är fullt medveten om svårigheterna att ett valår driva sådana överläggningar. Det är likväl min förhoppning att dessa förväntningar på politikernas förmåga till försvar av en fortsatt stark ekonomi skall kunna infrias.

Fru talman! Det är värdefullt att statsministern nu meddelar att regeringen är beredd att medverka till användandet av rundabordskonferensen som ett sätt att försöka få bukt med inflationen. Jag delar uppfattningen att det naturligtvis ålägger oss alla ett visst ansvar och återhållsamhet. Vi får inte låta ett förestående val i förväg gröpa ur möjligheterna till meningsfyllda och seriösa överläggningar i syfte att nå framgång i kampen mot inflationen. Det tror jag att människorna ute i landet väntar sig av OSS. Eftersom sekunderna flyr vill jag passa på att mycket kort friska upp minnet på statsministern. Det är riktigt att centern i förra valrörelsen pekade på möjligheten att inom ett år öka sysselsättningen med 100 000 jobb. Vi förde också under valrörelsen en stor diskussion om inslag i den ekonomiska politiken och i näringspolitiken för att möjliggöra detta. Det stod strid härom i valrörelsen. Någon månad efter valet framlade regeringen i den jämviktsriksdag som landet hade fått en minimibudget, som innehöll mycket av det som vi centerpartister hade talat för i valrörelsen men som då ansågs vara fel. Genom att man tog med dessa delar var det emellertid möjligt att öka sysselsättningen. Får jag påminna om en sak till. Det gäller det mycket befängda uttrycket ”Utan elström inga jobb”. Vad vi har sagt är att det inte finns något absolut samband mellan energitillförseln och antalet jobb. Det är också fråga om att förändra processer för att minska den specifika energiåtgången, dvs. åtgången per producerad enhet. Också här har verkligheten givit oss rätt. Av den rapport som energisparkommittén har skickat till regeringen framgår det just att den specifika åtgången har minskat, dvs. man har kunnat hitta metoder att producera varuenheten med en mindre insats av energi. Glöm inte det i fortsättningen! Herr Palme säger att man kommer att kunna ha lika många sysselsatta i det bantade projektet Stålverk 80 som i det ursprungliga. Jag hoppas att det är möjligt, även om jag utan att ha sett det nya projektet inte helt och hållet vågar tro på det. Men säg att det är möjligt, och då vill jag fråga: Kommer det beslutade projektet att kräva lika mycket energi som det ursprungliga, som skulle ta fram mera stål, bara därför att det blir lika många anställda? Herr Palme har ju satsat hela sin debattkonst på att bevisa att det råder ett absolut samband mellan antalet jobb och energiförbrukningen. Drar statsministern slutsatsen att när ni reducerar produktionsvolymen men skall hålla kvar sysselsättningen så kommer energiåtgången ändå att bli lika stor som om verket hade producerat den mängd stål som man avsåg i det projekt man nu sprungit ifrån? Det skulle vara intressant att veta. Vi skulle inte ha sett till människornas intresse, när vi diskuterar Stålverk 80 i dag. Låt mig då påminna statsministern, som inte var inne under mitt anförande tidigare i dag, att jag slog fast att ett av de två å tre storstålverk som kommer att finnas skall vara beläget i Luleå — det sätter vi inte i fråga. Men det är verkligen att se till människornas intresse, om man försöker utforma det projektet så att det inte blir något olycksfall när investeringen har skett. Det är ju detta diskussionen måste gälla. Det är också en vilja att se till människornas intresse som dikterar hela vår inställning till jobben i framtiden. Det är människornas intresse av att få arbete — inte bara i Norrbotten utan i alla län — som gör att vi kommit fram till den målsättning vi har satt upp, 400 000 nya jobb. Kryp inte ur ansvaret för den bristande planeringen! Statsministern har ju många gånger i något slags landsfaderlighet givit mig, inte minst från den här talarstolen, rådet att tänka på att politiken måste ha trovärdighet. Låt mig påminna om det nu och tillägga: Håll rent för egen dörr i det avseendet! Vad har vi för garantier för att planeringen för kärnkraftspolitiken är bättre än planeringen för Stålverk 80 som ju nu måste radikalt läggas om? Jag tror att det är många som tillsammans med mig ställer den frågan i dag. Inte stämmer herr Palmes redogörelse i fråga om småföretagsamheten med de erfarenheter som småföretagarna själva redovisar. Inte stämmer den med den verklighet vi kan avläsa. Inte stämmer herr Palmes redovisning med attityden i den proposition som kammaren i dag skall besluta om: 500 miljoner till börsföretagen och 1 500 miljoner till statsföretagen, och sedan har vi löst näringslivets problem. Nej, det krävs att hela näringslivet får samma stöd, om vi skall kunna räkna med trygg het i sysselsättningen. När det gäller ungdomsarbetslösheten frågar jag: Vill statsministern lämna besked om att regeringen är beredd att biträda vårt förslag om att ge de privata arbetsgivarna samma möjlighet som nu har tillerkänts landsting och kommuner?

Fru talman! För en gångs skull tyckte jag att Olof Palme var nästan ”söt”, när han stod här i talarstolen som sagoberättare. Det är svårt att ta honom på allvar efter att ha hört honom demonstrera sin uppfinningsrikedom med nya fantastiska ord: Juggernaut, ideolusk, bidragsmuffe. Där ligger även Astrid Lindgren i lä, herr statsminister. Man fick en känsla av att Olof Palme försökte överträffa t.o.m. finansministern vad gäller nytt och intressant ordval. Men jag tycker uppriktigt sagt att Gunnar Sträng är roligare därför att sådana här uttryck och ord på något sätt kommer naturligare från Gunnar Strängs läppar än från statsministerns. De verkar inte fullt så utstuderade när de uttrycks av finansministern. För att ändå tala allvar har jag inte sagt — och det vet statsministern —att situationen i Sverige skulle vara så urusel att vi borde gå i tagelskjorta och äta barkbröd. Det är ju nonsens att föra en allvarlig debatt i sådana termer. Vad jag påvisat är att vi, trots vårt välstånd, trots vår i förhållande till många andra länder gynnsamma situation, har svåra och stora problem att brottas med. Vår produktion sjönk förra året, det är obestridligt. Prisstegringarna och inflationen i Sverige är i dag högre än i de flesta andra med oss jämförbara länder. Vi har vikande export och vi har förlorat marknadsandelar vilket gör att vi har en besvärlig bytesbalans och vilket betyder bortfallna arbetsplatser. Vi har högre kostnader i vårt land än man har på många andra håll och vi har haft lägre tillväxt i vår ekonomi än man haft i de andra OECD-länderna, vilket gjort att vi gått miste om många miljarder kronor, som kunde varit användbara t.ex. för reformer av olika slag och även för skattesänkningar. Det här är ju sant och det vet statsministern. Obegåvad har jag aldrig påstått att statsministern är, inte heller okunnig i sådana här sammanhang. Och det är ju just för att statsministern vet att vår ekonomi brottas med problem som ni haft vänligheten att kalla till överläggningar den 23 mars. Är det inte bättre att hålla sig till fakta än att prata strunt om tagelskjortor, när nu detta ändå skall vara en allvarligt menad debatt? Sedan till kalkylen om de s.k. överbuden. De ”överbud” vi kommit med gäller inte ökade bidrag — för dem har vi anvisat besparingar — utan skattesänkningar. Det gäller motstånd mot ytterligare höjda skatter och det gäller framför allt en inflationssäkrad skatteskala. Detta har vi framlagt för att få utrymme för ett mer blomstrande näringsliv, vilket i sin tur — här i Sverige liksom i England — är nödvändigt för att vi på sikt skall kunna fullfölja en reformpolitik och tillgodose de eftersatta behov som fortfarande finns i samhället. Vi vägrar att lägga nya bördor på företagsamheten, för det är där man skall skapa resurserna. Det gäller inte minst de små företagen där man verkligen är oroad. Jag kan inte drömma om att statsministern inte vet att våra små och medelstora företag, som inte har den ekonomiska ryggrad de stora företagen har, är djupt oroade inför sin situation och inför framtiden. Det måste en regering ha reda på. Ni kan inte vara så orimligt okunniga att ni inte har någon aning om de bekymmer som råder bland dessa företag. Statsministern insinuerar att anledningen till att vi pekar på företagens oro, på dessa uppenbara bekymmer, skulle vara att vi söker väljare från företagarna, att våra påpekanden är valfläsk. Hörde jag rätt är det en förolämpning inte bara mot de partier som öppet redovisar de problem som finns i svensk företagsamhet i dag utan också en förolämpning mot företagarna. Jag tycker det är en allvarlig sak att man skall behöva höra sådant. När det gäller Stålverk 80 har vi inte kritiserat regeringen för att den ändrar sina planer. Vad vi kritiserat regeringen för är att den kategoriskt, systematiskt, överlägset och arrogant — förlåt mig — har försvarat planer som redan har blivit överkörda av den faktiska utvecklingen. Det är planlösheten vi har kritiserat och de oavbrutna kastningarna då det gäller projektets inriktning och storlek och sambandet med andra intressenter. Det är det som vi har kritiserat och inte att planerna ändras. Sedan kan man naturligtvis diskutera om regeringen verkligen handlat planmässigt eller inte. Ni sade i går i Dagens Eko att planeringens konst är att ändra planeringen så att den hela tiden passar verkligheten — den verklighet som är er värsta fiende. Det är en rätt fantastisk bekännelse till en helt hållningslös ekonomisk planering. Det är varken marknadsekonomi eller planekonomi att bedriva planeringsverksamhet på sådant sätt att planerna hela tiden skall ändras så att ”de passar verkligheten”.

Fru talman! Statsministern tänker sammankalla till en överläggning mellan riksdagens partier och arbetsmarknadens parter. Det är bra. Det är ett gammalt krav från vår sida. Det är i linje med riksdagens beslut. Vi är självfallet beredda att resonera om hur sysselsättningen skall främjas och hur arbetsfreden skall tryggas. Det ansvaret måste vi alla visa. Men i sitt mera polemiska avsnitt förklarade statsministern att folkpartiet är som perserkonungen; försöker att piska vågorna utan att göra något åt stormen. Stormen skulle då vara marknadskrafterna, som vi skulle stå helt maktlösa inför. Vad är nu detta för trams, herr Palme? Vi har genom åren fört fram en mängd viktiga förslag om att staten skall gör mer för att skydda de enskilda människorna men då ofta mött socialdemokratiskt motstånd. De anställda skall ha lagstadgad rätt att vara med i företagens styrelser, hävdade folkpartiet mot en länge negativ socialdemokrati. De anställda skall skyddas mot obefogade uppsägningar, krävde vi under hela 1960 talet gentemot en oförstående socialdemokrati. Våra kuster måste skyddas genom en riksplan för miljön, begärde vi, men socialdemokratin vacklade länge och dröjde. Staten måste göra mer för att via skolor, praktikplatser och arbetsförmedlingar ge de unga arbetslösa en meningsfull uppgift, har vi sagt månad efter månad utan att tidigare få så mycket gensvar från socialdemokraterna. Nu är ni mer intresserade av en ungdomsgaranti, och det är jag tacksam för. Men det tog tid, och fortfarande saknar tiotusentals ungdomar en garanti som de behöver i en sådan situation. Vi är för statliga ingripanden när de kan skydda människorna, hjälpa mot arbetslöshet och social misär och förhindra exploatering och skövling av omistliga miljövärden. Men vi är emot att staten tar över företag, att staten driver på i stället för motverkar maktkoncentration och att staten tar på sig onödiga uppgifter som den saknar förmåga att sköta. Då säger statsministern — och det är nästa linje i hans argumentering — att folkpartiet nog försöker att komma till rätta med stormen men att det bara blir ”kosmetika” av alltsammans. Kosmetika? Vi begär hårdare lagstiftning mot monopol och karteller för att förhindra monopolisering av vårt näringsliv. Vi säger nej till den befrielse från realisationsvinstbeskattning som finansministern har rätt att ge och som premierar sammanslagningar. Vi vill minska stiftelsernas makt för att förhindra rätt mycket av den privata maktkoncentration som ligger i dessa stiftelser. Vi vill ha mer av uppgiftsskyldighet för multinationella företag. Vi vill att stöd skall ges åt småföretagen på många sätt, stöd som socialdemokratin sagt nej till: trygghetsfonder, differentiering av arbetsgivaravgifter och en lättare kapitalmarknad för de mindre och medelstora företagen. Allt det här bl.a. för att minska privat maktkoncentration. Vi vill motverka den statliga maktkoncentrationen genom att säga nej till onödiga förstatliganden — av det slag som den socialdemokratiska partikongressen gått in för — och genom att säga nej till statliga representanter i investmentbolagens och industriföretagens styrelser osv., vilket nu är den socialdemokratiska näringspolitiken. Båda dessa linjer, att motverka privat och statlig maktkoncentration, bygger på att vi vill sprida makt och inflytande till många människor, många företag och många regioner i vårt land — att man inte skall lägga all makt centralt och att man skall ta vara på marknadsekonomins omistliga krafter. Det finns många som tycker på det här sättet. En är Olof Palmes brevvän Willy Brandt. I den nyligen utkomna boken skriver han: ”Käre Olof! —-—-—- Jag anser att all förnuftig erfarenhet talar ——— för att vi låter marknadens och konkurrensens krafter utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. Eller, i Godesbergsprogrammets anda; så mycket marknad som möjligt, så mycket ramplanering som nödvändigt.” Det är alltså Willy Brandts ord. Sedan vill naturligtvis Willy Brandt gå in i branscher som har kris för att trygga sysselsättningen för människor som hotas av arbetslöshet. Herr Palme får väl skriva ett nytt brev till Willy Brandt och säga att han då ägnar sig åt ”kosmetika”, att han är som perserkonungen, som försöker piska vågorna utan att göra någonting åt stormen. Det räcker naturligtvis inte med ramplanering. Staten måste vidta åtgärder för att trygga sysselsättningen för människorna. När det gäller Norrbottens Järnverk och Stålverk 80 har vår utgångspunkt hela tiden varit att se till att man skapar trygghet och icke oro hos människorna i Norrbotten. Det är därför som vi har varit en smula bedrövade över den hafsiga planering och över de motsägelsefulla besked, som kommit från olika delar av den statliga förvaltningen. Energisparandet går rätt dåligt. Sätt ny fart på hushållningen med energi! Många mindre företag har svårt att klara kostnadstrycket. Skapa bättre villkor för dem! Det gäller att se till att maktkoncentrationen motverkas i vårt samhälle. I stället föreslår den socialdemokratiska partikongressen förstatligande av läromedlen och att staten skall gå in i industriföretagens och investmentbolagens styrelser. Det är en utveckling i fel riktning. Den växande maktkoncentrationen är allvarlig för de många människorna, inte bara för de mindre företagarna utan lika mycket för konsumenter och löntagare. Därför är det trist att statsministern, i stället för att föra en konstruktiv debatt om detta, försöker håna dem som vill hindra en utveckling mot ökad centralstyrning i Sverige.

Fru talman! Siffran 900 000, som jag enligt statsministern klippte till med, är avrundat den siffra som man utan större svårighet kommer fram till om man räknar på hur många arbetstillfällen som måste till för att de kategorier som jag nämnde i mitt anförande skall få full sysselsättning i detta begrepps egentliga betydelse. Det är det siktet som vi vill ställa in i kampen mot arbetslösheten. Det är detta som vi ser som en av den ekonomiska politikens huvudfrågor. Som norrbottning har man blivit väl medveten om sysselsättningsfrågornas vidd för de arbetande och för en hel regions utveckling. Det är därför som norrbottningarna hälsade Stålverk 80 med entusiasm. Det sågs som ett framsteg för den starka folkopinion som krävt mera industri till Norrbotten och som krävt att Norrbottens naturtillgångar skall bearbetas. Den tidigare planerade omfattningen av stålverket skulle ha kunnat ge minst 10 000 nya arbetstillfällen i länet. Det hade betytt ett verkligt fint uppsving för Luleå och för den s.k. fyrkanten. Från borgerligt håll har man hela tiden skjutit in sig på Stålverk 80. Det är med ledsnad vi nu konstaterar att dessa krafter dess värre har haft stöd av ledande personer inom ledningen för Statsföretag AB. Regeringen tycks också ha givit efter för dessa krafter. Statsministerns uvertyr övertygar inte om någonting annat. Detta har skapat oro bland Norrbottens arbetare, och frågorna ställs: Skall förhoppningarna om ett bättre sysselsättningsläge i Norrbotten än en gång grusas? Skall vi än en gång få massutvandring av ungdom från vårt län? Stålverk 80 var ett vallöfte 1973. Det vore inte välbetänkt av regeringen att i år visa att det bara var ett löfte. Regeringen har ännu en chans att rädda ansiktet. Det skall då ske genom att man vänder ryggen åt dem som myglat med stålverket med tusentals norrbottningars arbetsoch utkomstmöjligheter som insats. Men inte ens ett fullt utbyggt Stålverk 80 i enlighet med de tidigare planerna skulle vara nog för att rädda sysselsättningen i Norrbotten. Inlandskommunernas problem växer. Tornedalen och nordöstra Norrbotten har vikande sysselsättningssiffror och fortsatt avfolkning. Därför krävs det ett brett statligt industriprogram i Norrbotten, som kan skapa t.ex. filialindustrier till NJA i olika delar av länet — en statlig industrisatsning för Norrbottens arbetande, inte på direktörernas och kapitalisternas villkor. Så vill jag påpeka att statsministern har hört fel. Det är regeringens stöd åt storföretagen som jag har talat om och påvisat effekterna av när det gäller att driva på inflationen. Till sist: statsministerns kraftfulla tal om partiernas ansvarsfulla politik låter litet konstigt i mina öron, eftersom vi vet att lotten skall få avgöra hur delar av finanspolitiken skall utformas.

Fru talman! Det kan inte vara lätt att ha ett stort företag eller vara anställd däri. Här står de upp hela raden, fru Marklund och herr Bohman i skön förening, herr Ahlmark och herr Fälldin, och säger att stöd till storföretagen är något alldeles hemskt. Kommunismen vill med marxistisk utgångspunkt bevara produktionsstrukturen. Och herr Bohman har goda ekonomiska förbindelser med de här storföretagen. Det påstår herr Bohman att herr Ahlmark också har, men det får de klara ut sinsemellan. Det är möjligt att vi som inte har några sådana förbindelser men vill främja ekonomisk tillväxt i landet kanske inte är så ensamma som det kan förefalla. Herr Fälldin är fascinerande på det sättet att han har blivit en enfrågepolitiker. Det är som den gamle historielektorn: Bara han tog tre steg framför katedern och svarta tavlan lyckades han komma in på Karl XII. Med herr Fälldin är det på det sättet att vilken fråga vi än diskuterar tar det 30 sekunder och så lyckas han koppla ihop den frågan med kärnkraft på något sätt. Nu jämför han planeringen för Norrbottens Järnverk och planeringen för energiförsörjningen i landet. Det är på det sättet att planeringen för stålverket ligger fast så till vida att det skall byggas ett stålverk. Den ligger också fast när det gäller de sysselsättningsoch regionalpolitiska effekterna. Däremot kan produktionsinriktningen och produktionsuppläggningen förändras därför att förutsättningarna har förändrats. Det är en fantastisk planeringsfilosofi som herr Bohman utvecklar när han talar om att man måste anpassa planeringen. Företrädare för hela den svenska stålindustrin kom upp och sade: All right, ni bygger det här stålverket, men vi har problem, vi vill diskutera hur detta skall passas in i planeringen för stålindustrin som helhet. Skulle vi då ha sagt: Vi har fastställt planer 1974. Vi bryr oss inte om vad ni säger. — Så kan inte vi resonera! Det är helt orationellt att agera på det sättet. Det vore en låst, stelbent planering. Den här kastningen som ni talar om har bara gällt att integrera stålverket med valsverken och den övriga stålindustrin. Kostnadsfördyringen kan också ändra produktionsuppläggningen. Det får man då ta, men den grundläggande målsättningen ligger fast. Sedan kom herr Fälldin också in på frågan om det skulle gå åt lika mycket energi. En sak är alldeles klar: Skall vi bygga ut ett stålverk i Luleå kommer det att gå åt en oerhörd massa energi. Det är så — vare sig man bygger ett verk för råstålsproduktion eller om man bygger ut nuvarande NJA, i mindre omfattning. Hur de olika alternativen förhåller sig energimässigt kan jag inte säga. Men så mycket vågar jag ändå påstå, att med det energiprogram som centern har skulle vi knappast våga oss på en så stor industriell satsning i Norrbotten. Då skulle vi inte vara säkra på att kunna trygga vår energiförsörjning. Vi kan nu säga att vi klarar detta, vilken produktionsutformning vi än väljer. Vår energiplanering ligger till grund för planeringen av vår stålindustri som helhet, inte minst för Stålverk 80, för vår pappersoch massaindustri osv. I vår planering ingår ändå att man skall lyckas bringa ned energiåtgången per producerad enhet. Vi kan inte ha en alltför stark stegring. Det är på ett sätt hedervärt, på ett sätt nästan tragiskt att man, när man kommit i en hopplös position vad gäller energipolitiken, i varje liten fråga söker föra in den aspekten för att kanske där hitta ett argument —- i Övrigt har man ju inte hittat några sådana — för att kunna motivera sina förslag. Herr Fälldin! Det är naturligtvis så att minibudgeten just inte innehöll några av centerns förslag. Den handlade om daghem, hemsamariter, boendemiljö, byggmoms och sådant, som inte fanns i centerns program. Jag har försökt avliva den myten. Herr Bohman! Jag ger blanka farao i huruvida herr Bohman är söt eller inte. Det tycker jag är likgiltigt. Däremot finner jag det icke vara likgiltigt att herr Bohman här företräder en reaktionär och socialt ansvarslös politik. Det är det vi skall diskutera här i kammaren. Jag frågade om herr Bohman hade något gott ord att säga om svensk ekonomi. Men i stället för att säga ett enda gott ord drog han hela klagovisan en gång till. Visst har vi problem — vi kommer alltid att ha sådana. Vi har en rad problem, och det är mycket riktigt bl.a. därför som jag har inbjudit till överläggningar. Det gäller bytesbalansen, prisstegringarna, värnandet om sysselsättningen m.m. Men för att undvika att göra problemen värre skall vi skapa en front mot den ansvarslösa överbudspolitik, med ökade utgifter och minskade inkomster som moderaterna företräder. Det är ett mycket viktigt led i inflationsbekämpningen, och det är i alla fall på sätt och vis en framgång ur saklig synpunkt att herr Bohman i sin sista replik klart erkänner att moderaterna företräder en överbudspolitik. Det här är en allvarlig debatt, herr Bohman, och vi har här återigen rader av problem i vår ekonomi — det förnekar jag inte.

Då säger sig löntagarna: Varför skall vi hålla tillbaka våra krav — politikerna ålägger sig inga restriktioner i sin kamp om väljarna? Vidare är det ändå en grundläggande nationalekonomisk sanning att man i en uppåtgående konjunktur, som vi kan räkna med i alla fall skall begynna i år och nästa år, måste vara försiktig med finanspolitiken för att icke spä på efterfrågan och köpkraft. Detta måste speciellt vara fallet för ett land som Sverige, som har ett långsiktigt problem när det gäller att rätta till sin bytesbalans. Om man i det läget lägger till bestående utgiftsökningar och bestående inkomstminskningar "samma håll, eldar man på inflationsbrasan. Detta faktum ingår i grundkurser i de studiecirklar som herr Bohman vill öka eller minska bidragen till — vilket det nu var. Så är det, och därför menar jag att moderaterna företräder en klart inflationsdrivande politik. Vill vi bekämpa inflationen och prisstegringarna, måste vi därför bilda front mot moderaternas överbudspolitik. Jag kan lämna herr Bohman. Om jag nu måste vara kortfattad mot herr Ahlmark, beror det på att klockan på talarstolen är ”ur led” och visar fel tid. Jag har alltså haft en felaktig föreställning om hur lång tid jag har haft kvar att tala. Då skall jag helt kort till herr Ahlmark säga att han har hunnit så långt — bravo! — att han ställer upp bakom Willy Brandts socialdemokrati och dess Godesbergsprogram. Det tycker jag är ett icke dåligt framsteg, om detta skall vara en definition på folkpartiets ideologi. Jag vill inte påstå att vi står exakt där, men vi och SPD står varandra mycket nära.

Men om nu herr Ahlmark står bakom detta Willy Brandts Godesbergsprogram, tycker jag att det innebär ett viktigt framsteg för den svenska liberalismen. Bravo! Fortsätt på den vägen!

Fru talman! Statsministern har svårt att inse varför det finns anledning att diskutera kärnkraftsprogrammet samtidigt som man har synpunkter på t.ex. Stålverk 80-projektet. Finansministern däremot insåg detta sam band och förstod att det är en fråga om vilka ekonomiska resurser som står till förfogande. Av finansministern fick vi ett viktigt besked. I sitt inledningsanförande sade han att vi naturligtvis skall försöka klara våra investeringar utan utlandsupplåning, men senare i eftermiddag sade han att för kärnkraften får vi möjligen göra ett undantag; till den får vi kanske låna utrikes för att kunna klara den. Det finns inget sådant samband mellan Stålverk 80 och kärnkraften, sade Palme. Han framhöll att detta berodde på att man när det gäller NJA och Stålverk 80 kan ändra planeringen med hänsyn till verkligheten. Nu har vi fått den definitiva bekräftelsen på att det som Palme sade när han presenterade den socialdemokratiska energipolitiken inte gäller. Då sade han att det skulle vara en försiktig kärnkraftsutbyggnad och att man skulle ha kvar handlingsfriheten, men nu står han här och säger att det inte finns någon möjlighet att planera om när det gäller kärnkraften. Det är det som är det fruktansvärda! Det är också det som jag har pekat på hela tiden, nämligen risken för att regeringen genom sin politik ställer oss i en situation som vi inte behärskar. Så till det aktuella fallet och energiåtgången där uppe i stålverket! Det var en lång beskrivning vi fick på att det går åt energi för att starta ett stålverk. Ja, visst gör det så, men vem har bestritt det? Men detta ryms ju också inom ramarna för de prognoser som vi har gjort. Vi fick som sagt en lång beskrivning, men jag fick ändå inte något svar på frågan. Frågan lyder, herr Palme: Är det mängden stål som produceras där uppe som styr energiförbrukningen eller är det antalet anställda? Det fick jag inget svar på. Det verkar nästan som om herr Palme beklagar varje exempel jag ger på att det går att utnyttja energi effektivare, på att det går att spara energi. Det är ganska fantastiskt, för det hör ju till de största samhällsekonomiska vinster vi kan göra. Och ju bättre vi lyckas där, desto bättre klarar vi också miljöproblemen över huvud taget. ”Stödet till storföretag är något alldeles hemskt” — nej, det är inte det som är poängen, herr Palme. Vi säger: Ge alla samma chanser! Det är här den stora skillnaden går mellan den politik som socialdemokratin förespråkar och den politik som mittenpartierna står för. Mitten har ett samlat alternativ till regeringens politik. Det är de två alternativen som framstår som de stora och betydelsefulla i dagens politiska situation. Den summeringen tillåter jag mig. Och eftersom statsministern har en möjlighet till att tala om hur han ser på det här med att öka insatserna för att komma åt ungdomsarbetslösheten: Är det inte skäl att parallellställa privata arbetsgivare med kommuner och landsting och låta det ökade statsbidraget utgå också till de privata?

Fru talman! Ibland grips jag av en känsla av hopplöshet när jag debatterar med herr Palme — i varje fall om en debatt skall vara meningsfull, och det skall den vara här i kammaren. Det verkar som om Olof Palme bara hör det han vill höra, som om han kommer hit med färdiga ramsor som han drar oberoende av vad jag och andra talare säger: ramsor om svartmålning, ramsor om överbud, ramsor om reaktionära idéer, ramsor om antisocial politik osv., osv. Men lyssna ordentligt någon enda gång och ta upp en saklig debatt om det som verkligen sägs! Det skulle vara meningsfyllt för dem som lyssnar. Då skulle de få mera utbyte av debatten. ”Front mot överbudspolitik” — all right, det är jag med på. Men vi har haft en lång diskussion tidigare i dag, finansministern och jag, där jag har frågat honom: Varför skall det just vara 11 miljarder kronors underskott i statsbudgeten? Varför inte lika gärna 5, 6, 7 eller 12, 13, 14,15? Varför skall just 11 miljarder kronor vara måttet på högsta visdom, medan andra siffror kallas bevis på ansvarslöshet? I själva verket är det ju så, att det inte föreligger något verkligt underskott. Det är ett överskott inom hela den offentliga sektorn på 5 miljarder. Det är detta som har betydelse för konjunkturpolitiken. Gå och fråga finansministern efteråt, om inte herr statsministern är tillräckligt ekonomiskt och konjunkturpolitiskt lärd! Det viktigaste i dag är att bilda ”front mot högskattepolitiken”. Det går inte i längden att fortsätta på den väg som vi är inne på nu. Så säger statsministern att vi skall föra en allvarlig debatt — omedelbart efter det att han har slängt omkring sig ord som jaggernaut, ideolusk, bidragsmuffe, tagelskjorta, barkbröd och allt möjligt sådant. Lev som ni lär, så blir det bättre debatt, herr statsminister! Jag har inte begärt att löntagarna skall vara återhållsamma med sina lönekrav. Vad jag har begärt är att regeringen och statsmakterna skall skapa förutsättningar för att man kan vara återhållsam i sina lönekrav. Det finns inga sådana förutsättningar i dag. Med de nuvarande marginalskatterna och den inflation vi har i dag måste löntagarna för att över huvud taget få ett enda öres högre standard begära bortåt 20 ”. lönehöjning, och det vet statsministern. Hur skall man i ett sådant läge, när vi har en skattebelastning och en inflation av den storleken, över huvud taget kunna få någon återhållsamhet på lönesidan? Nej, om regeringen tog sitt ansvar för den ekonomiska politiken och såg till att det blev bättre förutsättningar i det här hänseendet, då skulle vi få den återhållsamhet och den bättre ekonomi som vårt land sannerligen behöver.

Fru talman! Statsministern låtsas som om det var en sensation att jag instämmer i några klart socialliberala ord av Willy Brandt. Det vore däremot en sensation om Olof Palme ville säga för egen del det som Willy Brandt skriver i sin brevväxling med den svenske statsministern: ”Jag anser att all förnuftig erfarenhet talar — — — för att vi låter marknadens och konkurrensens krafter utvecklas i så stor utsträckning som möjligt”, och vidare: ”så mycket marknad som möjligt, så mycket ramplanering som nödvändigt”. Säg detta själv, herr Palme! Det vore en sensation, för det här är en socialliberal trosbekännelse. Men när herr Palme uttalar sig i dessa frågor är det helt andra tongångar. Jag läste en intervju med statsministern i Veckans Affärer, där han sade att man inte skall ”jämra sig” över koncentrationsutvecklingen i näringslivet. ”Koncentrationsprocessen utmålades redan av Branting i Marx efterföljd i hans första stora socialdemokratiska tal — i Gävle 1886 — som en ofrånkomlig konsekvens av kapitalismen.” Man skall alltså inte ”jämra sig” över att det blir allt större och allt färre enheter i svenskt näringsliv, därför att Marx och Branting förutsåg det här för ungefär 100 år sedan! Det tycktes vara statsministerns åsikt i den här intervjun. Jag trodde annars att politik var att vilja. Och vår vilja i folkpartiet är att bryta den här utvecklingen som rusar vidare mot privata monopol och förstatliganden. Herr Palme står i själva verket rätt handfallen inför koncentrationsutvecklingen. Han är inte alls oroad över att två företag om dagen köps upp av större företag, privata investmentbolag och staten. Marx och Branting sade ju på 1800-talet att det här var nödvändigt, och därför skall man inte jämra sig. Det är statsministerns filosofi. Men det finns andra inom socialdemokratin som är litet klokare. Det ställdes en interpellation av herr Rask från Bredaryd förra veckan. Han säger att ”alltför långt drivna uppköp av familjeföretag och därav följande koncentration påverkar i stor utsträckning konkurrensförhållandena inom näringslivet. För såväl samhället som den anställde och framför allt för konsumenterna måste den utveckling som så starkt markerats under senare år vara oroande. -- Om trenden av försäljningar skall fortsätta under kommande år är det inte ett fåtal företag det handlar om”, slår herr Rask fast. Herr Rask är alltså oroad. Det finns andra socialdemokrater som är oroade. Men statsministern låtsas som om det är fråga om kosmetika och att piska vågorna och att det är alldeles meningslöst att diskutera den här utvecklingen mot ökad maktkoncentration i svenskt näringsliv. Folkpartiet vill alltså förena omsorgen om de utsatta och solidariteten med dem som behöver samhällets stöd med motstånd mot förstatligande, centralstyrning och maktkoncentration.

Fru talman! Jag tror att det är herr Ahlmark som tramsar. Ni säger att ni är emot förstatliganden. Om ni har den dogmatiska inställningen, varför är ni inte då emot att staten går in i varvsindustrin? Det liberala Göteborg kunde inte klara upp detta med marknadsekonomins principer, utan samhället var tvunget att gå in. Att staten inte skall gå in i onödan, det säger jag också. I en omtalad intervju i Dagens Nyheter sade jag att visst skall vi använda prisbildningen och marknaden — det står också i vårt partiprogram — när problemen därigenom kan lösas på ett vettigt sätt. Men det är många problem som man inte kan lösa. I den här nämnda intervjun i Veckans Affärer sade jag att det är ingen idé att jämra sig över den koncentrationsprocess inom kapitalismen som har pågått alltsedan kapitalismen grundades, och samtidigt framställa sig som anhängare av kapitalismen, vara ekonomiskt understödd av kapitalismen och ideologiskt knuten till detta system. Det som utgör skillnaden när det gäller de socialdemokratiska partierna är att visst kan vi använda marknaden, men vi representerar det organiserade löntagarintresset och ingriper i marknaden. Jag tycker inte heller det är bra om det försvinner småföretag i landet. Jag kan citera Joe Hill, en av de amerikanska radikalerna, som sade: Klaga inte — organisera er! Det är det vi har gjort. I stället för att låta kapitalismen och marknaden gå fram över människorna organiserade sig arbetarna i det här landet, skapade fackföreningarna, skapade ett politiskt parti, skapade en motvikt mot kapitalismen, använde samhället som instrument för att förändra kapitalismen. Och vi kommer att fortsätta på den vägen. De här små delförslagen som ni kan ha här och där är i många fall kosmetika, i andra fall kan de vara vettiga. Jag skall gärna stödja dem om det är något vettigt i dem. Men det är så — det är det grundläggande och det är liberalismens svaghet — att kapitalismen kan bara förändras genom de stora löntagargruppernas organiserade samverkan och solidaritet. Och när det kommer på tapeten börjar ni bli rädda för kollektivism och sådant. Men det är historiskt sett den enda kraft som har kunnat bekämpa kapitalismens avarter, förändra kapitalismen och skapa ett mera solidariskt samhälle. Så har det varit och så förblir det. Annars kan jag mycket gärna säga det som Willy Brandt säger, att man skall använda marknaden. Visst! Men han säger också att det är arbetarnas och löntagarnas organiserade samverkan som kan förändra samhället. När herr Bohman vill diskutera i sak håller han mest bara på och mästrar. Han talar om att si och så skall man inte göra. Herr Bohman börjar bli gnällig och grinig, tycker jag faktiskt. Det står i finansutskottets betänkande att det budgetunderskott som är prognostiserat ligger i linje med de långsiktiga strävandena att öka det samlade finansiella sparandet i landet för att därigenom förbättra bytesbalansen. Detta har även moderaterna skrivit på, men det säljer herr Bohman billigt i dag för att försvara sina överbud. Han säger: Varför skall det vara just 12? Varför skall det inte vara 14? Varför skall det inte vara 18? Visst — det finns inga kritstreck, men det finns en bedömning av den samlade efterfrågan i samhället till vilken man måste anpassa budgetpolitiken. Det är grundläggande för varje kamp mot inflationen i vartenda land.

Herr Bohman lägger nämligen beslag på det realekonomiska utrymmet och mycket mer därtill, och då måste ju löntagarna kompensera sig för det inflationsgap som herr Bohman skapar. I så fall får vi verkligen en löneutveckling som inte håller takten med våra ekonomiska resurser. Det är så enkelt, och därför menar jag att front mot moderaternas överbudspolitik framstår som en grundläggande och viktig och avgörande uppgift för den ekonomiska politiken i dag. Sedan kan herr Bohman försöka mästra och klaga, men verkligheten på den punkten kommer han inte ifrån. Herr Fälldin kom in på kärnkraften igen och talade om handlingsfriheten. Jag skall då läsa upp vad som står i propositionen, eftersom jag ändå har några minuter kvar. Så här skrev jag i energipropositionen: ”För att inte framtida generationer skall bli ett energisystems fångar måste dagens energiplanering inriktas på att bevara ett stort mått av handlingsfrihet. Häri ligger emellertid ett dilemma. Det är inte möjligt att bevara en mer eller mindre fullständig handlingsfrihet inför framtida beslut. Det skulle göra oss oförmögna att gripa oss an med de näraliggande problem som med nödvändighet måste bemästras. Handlingsfrihet skulle bli liktydigt med handlingsförlamning. Vi tvingas därför fatta beslut som i någon utsträckning binder oss för framtiden, men de skall samtidigt utformas så att vägarna hålls öppna för en valfrihet även vid kommande beslut.” Så motiverades detta. Och det tar omkring sju år att bygga en elkraftanläggning. Därför måste man binda sig för sju år framåt. Så enkelt är det. Vidare frågades det hur mycket energi ett stålverk drar. Det är svårt att säga, och det beror på om man gör råjärn eller om man går ett steg längre i förädlingskedjan och bygger ett valsverk. Det är något mer energikrävande om man också tillverkar valsade produkter. Hur den totala räkningen för båda dessa alternativ ser ut vet jag inte, men energiåtgången är stor. Det är det väsentliga. Om vi nu skall kunna bygga ut den svenska basindustrin och skapa fler jobb, om vi skall skapa utrymme för den mindre företagsamhet som kommer att spela en mycket viktig roll som underleverantörer till basindustrierna, så måste vi trygga företagens energiförsörjning. Vi har gått mycket försiktigt fram och sagt att vårt energiprogram när det gäller kärnkraften ligger ungefär på den linje som de amerikanska kritikerna föreslår. Men det är ett minimum för att vi skall kunna klara sysselsättningen och utbyggnaden av vår industri.

Sådant är sambandet. Detta är alltså en för vårt näringsliv och vår sysselsättning djupt allvarlig fråga. Vidare talades det här om en statstjänsteman som varit ute och sagt någonting om dessa ting. Vad han sade var bara följande: Om man vill radikalt bringa ner svavelutsläppen och försurningen av våra sjöar, så får man satsa på kärnkraft i stället. Han föreslog alltså ingenting, han sade bara att så måste man göra. Det är inte något vi skall ta ställning till nu. Men det är bara att precis ställa fram problemet sådant det är, nämligen att vi genom utbyggnaden av elkraftförsörjningen via kärnkraften har lyckats spara någon miljard, och vi har nedbringat utsläppen av svaveldioxid med några hundra tusen ton och därmed förhindrat försurningen av våra sjöar och förstöring av vår miljö. Där har vi alltså gjort en mycket stor miljövinst. Det är det sambandet som föreligger. Slutligen vill jag säga att ni är välkomna till dessa överläggningar. Det är bra att man kan ses även ett valår. Det är bra om det finns ett gemensamt ansvar för att slå vakt om sysselsättningen, för att stärka vår bytesbalans och för att hålla tillbaka prisstegringarna. Vi har klarat oss bra under krisens år. Vi skall fortsätta med att försöka stärka svensk ekonomi.